Värderade talman! Jag skall här koncentrera mig på några delar av betänkandets avsnitt om teater, dans och musik. Vi har - inte utan viss kritiskt färgad förvåning - kunnat konstatera att en av våra nationalscener, Dramatiska teatern, haft stora ekonomiska problem. Ett lån på 25 miljoner kronor hade upptagits av Dramatiska teatern för att rädda den akuta situationen. I budgetpropositionen föreslår regeringen att staten skulle överta lånet, och så skulle Dramatiska teatern betala av det med några miljoner om året ett tag framöver. Regeringen presenterade förslaget som en lämplig form av ägartillskott till Dramatiska teatern. Folkpartiet tycker att vi borde ge Dramatiska teatern möjlighet till fortsatt framgångsrik konstnärlig verksamhet utan betungande följder av åtgärder som nuvarande styrelse och ledning inte kunnat påverka. Därför var Folkpartiets förslag att riksdagen skulle visa ägaransvar inför Dramatiska teatern genom att överta det aktuella lånet på 25 miljoner kronor utan återbetalningsskyldighet. Tyvärr gick det inte att få majoritet för det förslaget. Värderade talman! Ett annat förslag, som Folkpartiet tyvärr inte kunde få majoritet för i kulturutskottet, gäller Marionetteatern i Stockholm. 1998 har Marionetteatern funnits i 40 år. Den är föregångare inom barnkulturen, men dess konst är lika fascinerande för vuxna som för barn. Den är Sveriges första representant för scenkonstformen dockteater. Marionetteatern har vunnit stor uppskattning vid gästspel över hela världen. Teatern svarar för yrkesutbildning i sin genre, och den har skapat ett unikt museum för stiliserad scenkonst - Marionettmuseet. Folkpartiet har föreslagit att Marionetteatern skulle få sitt anslag utökat med 1 miljon kronor, från 1 062 000 kronor till 2 062 000 för 1998 - en lämplig värdering av Marionetteaterns enastående verksamhet under 40 år. Majoriteten i utskottet sade nej till det förslaget. När det gäller Svenska Riksteatern kan vi konstatera att den folkrörelsen inför 1998 års kongress skall göra en total genomlysning av Riksteaterns lokala, regionala och centrala verksamhet. I väntan på det har Riksteatern inte blivit föremål för några sensationella åtgärder i regeringens budgetproposition. Folkpartiet är kritiskt till det förslag i propositionen som gäller uppdraget till Riksteatern att planera och ansvara för ett s.k. forum för världskultur vid Södra teatern i Vi anser att det vore bättre att placera detta forum för världskultur vid det nya etnografiska museet i Göteborg. Det finns enligt vår uppfattning väsentligt större samhörighet mellan forum för världskultur och ett museum för världskultur än mellan detta etnografiska museum och de två konstmuseerna Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm, som regeringen vill föra samman med etnografiska museet i Värderade talman! 1996 beslutade riksdagen att det årliga stödet till länsmusiken skulle minska med 60 miljoner kronor fördelat på en tvåårsperiod. Regeringen har konstaterat att det skulle bli ett för hårt slag för svenskt musikliv. Därför föreslår regeringen nu att stödet minskas med bara 50 miljoner kronor - 10 miljoner upp för länsmusiken, alltså. Länsmusiken svarar för den största delen av det professionella konsertutbudet i respektive region. Redan nu har åtskilliga delar av denna viktiga kulturverksamhet stora ekonomiska problem. Storleken på anslagen från staten och från de regionala huvudmännen är sådan att det på många håll är närmast omöjligt att uppehålla den kvalitet som man har lyckats uppnå. Tyvärr har staten inte levt upp till vad landsting och kommuner uppfattade som del i en överenskommelse när staten en gång överlämnade huvudmannaskapet för länsmusiken till dem. Lika illa kan man säga att det är att de regionala politiska organen inte känt tillräckligt ansvar som huvudmän. Folkpartiet anser att de regionala huvudmännen bör ges ytterligare tid för att justera sina ekonomiska insatser i enlighet med av riksdagen uttalade riktlinjer för stödet till länsmusiken. Att regeringen reducerar den förutskickade minskningen av statsbidraget visar att regeringen också noterar problemen för länsmusiken. Vi hörde också hur kulturministern påpekade just detta. Folkpartiet har föreslagit att anslaget till länsmusiken skulle öka med 26 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag, så att bidragsnivån för 1997 uppnås även för 1998. Då skulle huvudmännen få ytterligare ett år på sig för att försöka visa ansvar för sin länsmusikorganisation. De pengarna skulle också räcka till separata insatser i Kalmar län och i Gävleborgs län.

Var och en av oss i kulturutskottet hade säkert kunnat finna alternativ till placering av de omfördelade pengarna, men eftersom allt ökat stöd till musikverksamhet runt om i landet är välkommet var det bra att det gick att få enighet i kulturutskottet om just detta. Värderade talman! Tyvärr måste vi konstatera att det är kris i musiklivet runt om i landet. Riksdagens majoritet beslutar om minskning av stödet till länsmusiken.

Herr talman! Genom 1996 års kulturpolitiska beslut reviderades statsbidragssystemet bl.a. för regionala dans-, musik och teaterinstitutioner. Ändringen innebar att det tidigare tillämpade grundbeloppssystemet ersattes med ett nytt system - ett s.k. stödenhetssystem om 100 000 kr per enhet. Det systemet förslås tillämpas också på länsmusiken från 1998. När det gäller statsbidraget till länsmusiken innebär förändringen inga osthyvelmetoder, precis. Som försvar från regeringen brukar man ofta höra att Kulturutredningen föreslog ännu större förändringar i bidraget. Jag anser att man inte kan försvara sig på det viset. Att försvara sig med jantelagen håller inte. Vi politiker måste se till verkligheten. Kulturutredningen ville omfördela pengar från länsmusiken till andra musikverksamheter. Det tycker jag däremot går att försvara. Kulturutskottet har beslutat sig för att omfördela 5 miljoner kronor från regeringens pott ur anslaget A 2, och det tycker jag är väldigt bra. Också att inlemma länsmusiken i det reformerade bidragssystemet tilltalar mig. Att dessutom samtidigt dra ned 50 miljoner kronor på två år får väldigt drastiska konsekvenser. Det måste var och en inse. Kommuner och landsting har i dag inte råd att svara upp mot den nedskärningen. De måste före en nysatsning på musik svara för kostnader inom vård, omsorg och skola. Det går helt enkelt inte att ställa två så viktiga verksamheter emot varandra. De länsmusikorganisationer som har byggt upp en verksamhet som i första hand riktar sig till barn och ungdom och vårdinstitutioner kommer att drabbas hårt. De extramiljoner som regeringen ger till kommuner och landsting kommer inte att räcka för att bekosta båda verksamheterna. Riksdagsbeslutet kommer att innebära färre musikupplevelser för våra barn och gamla. Det innebär att fungerande verksamhet kommer att brytas ned. Ensembler kommer att splittras. Vi kommer därmed också att överge en kulturpolitisk vision. Den levande och näraliggande kulturen - den man kan lyssna på och möta i ett samspel - kommer kanske att bytas ut mot en cd-skiva. En annan hotbild som följer av det här beslutet är att uppsagda musiker inom länsmusiken kommer att börja frilansa. Det kanske i och för sig kan vara bra, men risken är att de flyttar till någon storstad, där det finns en marknad för musiker. Det får också stora konsekvenser för vår vision om en levande kultur i hela landet. Vi behöver ett statligt regionalt kulturstöd som fungerar, så att vi kan ha kulturpolitiska satsningar även ute i vår glesbygd. Risken är annars att kulturen tenderar att flytta in till storstäderna. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har från början inte velat dra ned alls på anslaget till länsmusiken, medan Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna har varit relativt överens, förutom vad gäller det som vi i utskottet har beslutat att omfördela. Jag vill yrka bifall till reservation 21. Jag glömde i mitt förra inlägg att yrka bifall till reservation 44, så jag gör det på en gång. Vänsterpartiet har begärt en översyn av statens nya regionala bidragssystem. Vi har inte fått gehör för det här, i alla fall inte fullt ut. Regeringen delar ändå vår oro. Det visar sig genom att det flexibla i bidragssystemet nu kommer att frysas på 2 % i stället för att höjas till 4 %, som vi beslutade förra året. Göteborg kommer ofta upp i våra kulturdebatter. Förra året gällde det världskulturmuseet och en ny myndighet, där Folkens museum - etnografiska, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet skulle ingå. Nu gäller det varsel om uppsägning av 120 personer vid Göteborgs stadsteater. Man kommer att bygga om teatern, och då passade man på att säga upp all personal, 160 personer. Nu har man beslutat att återanställa 39 personer inför hotet om indragna statsbidrag. Av dessa är enbart 10 personer konstnärlig personal. Enligt svar på en skriftlig fråga anser kulturministern att det räcker med att det bedrivs konstnärlig verksamhet under verksamhetsperioden och att det i sin tur krävs att det finns exempelvis skådespelare som verkar med full kraft för att stadsteatern skall få statsbidrag. Vad är det för ett svar egentligen? Vad är det för regler? Var finns viljan att ha långsiktighet i kulturpolitiken? Hur skall vi få långsiktighet och tillgänglighet i teaterlivet om verksamhetspengar utgår på sådana här grunder? Räcker det med två personer som verkar med full kraft för att en teater skall få statsbidrag? Enligt riksdagens beslut förra året skall kopplingen mellan bidrag och personalstorlek upphöra. Bedömningen av bidragets storlek skall ske utifrån en helhet, dock inte lokalkostnader. Utskottet vill vidare understryka att utgångspunkten är att huvudmannens ekonomiska motprestation skall ligga kvar på nuvarande nivå för att statligt bidrag i lika omfattning skall utgå. I övrigt skall kraven i de kulturpolitiska målen uppfyllas. Det här var innebörden i fjolårets beslut, och jag undrar om Göteborgs stadsteater faktiskt uppfyller de kraven.

Herr talman! Teatrarna i hela landet har det svårt i dag. Det räcker inte längre att spela för utsålda hus. Budgeten går ändå inte ihop. Jag önskar mig en mer omfattande dialog mellan politiker och kulturarbetare. Jag menar att den dramatik som utspelas kring Stadsteatern i Göteborg skulle kunna undvikas om de inblandade parterna samtalade med varandra. Jag menar inte att förändringar inte måste göras, utan jag kritiserar bristen på dialog och tydlighet. Miljöpartiet vill betona dialektiken mellan länsteatrar och fria teatergrupper. De behöver båda varandra. Vi ställer inte upp på regeringens förslag till indragna procentuella medel för utbetalning om vissa krav uppfylls. Vi kallar det helt enkelt för en besparing och en ökad centralstyrning. Jag skall säga något om temporära och permanenta nationella uppdrag. Principen med riktade tidsbegränsade nationella uppdrag är bra, men tre år kunde gott vara fem år. Det kan vara svårt att hinna skörda på tre år, och det kan då lätt bli så att man förutsätter ytterligare en treårsperiod. Vi ser inget hinder i att nya temporära nationella uppdrag beviljas och inrättas under pågående treårsperiod. Tom Tits Experiment i Södertälje lyckas t.ex. mycket pedagogiskt och konsekvent förena konst och vetenskap med en naturvetenskaplig utgångspunkt. Ett annat exempel är Textilmuseet i Borås. Den kompetens man har om klädernas historiska betydelse och stadens egen historiska betydelse vad gäller textil är värd att lyfta fram, och detta är ett nationellt intresse. Det är vi flera inom de olika partierna som tycker i kulturutskottet. Miljöpartiet ser inte heller något principiellt hinder för att ge ett permanent nationellt uppdrag. Ett sådant uppdrag kan ges till Norrlands Musik och Dansteater, så att man kan utvecklas utan att hela tiden behöva oroas för att pengarna inte skall räcka. Glöm inte att Östersund ligger i mitten av Sverige och att vårt statliga stöd per invånare till den mittersta och norra delen av landet är procentuellt mindre per individ än stödet till den södra delen. Så ett par ord om den samiska teatern. I Norge har samerna ett nationellt teateruppdrag och erhåller 8 miljoner kronor om året från staten i stöd. Resultatet har varit mycket positivt, och teatern har också kunnat ge föreställningar i Sverige. I Sverige har regeringen däremot en avvaktande inställning och utreder. Vi tycker att den samiska teatern skall ha ekonomiskt stöd under tiden som regeringen har den avvaktande inställningen och utreder frågan, och vi har avsatt pengar för detta i vår budget. Jag vill betona att hela hanteringen av länsmusiken framstår som cynisk. En verksamhet som efter en omorganisation börjar hitta sin form och utvecklas får lida för en okunnig kulturutredning, som baserade sitt beslut på ett gammalt material. Under tiden har det hänt så mycket. Eftersom jag själv satt med i kulturutredningen under det sista året vet jag vilken information jag fick. Jag vet nu vad Kulturrådet har lyft fram i sin aktuella redovisning om vad som har hänt med Sveriges länsmusik. Länsmusiken är kanske den som bäst uppfyller de kulturpolitiska målen i hela landet. Jag vill bara påminna om de 7 000 skolkonserter man hade förra året. Om man inte har en topporkester i ett län kan man heller inte behålla sina kvalitativt högutbildade musiker. Då blir det också svårt för den kommunala musikskolan och kulturskolan att få kvalificerade lärare till sin utbildning, eftersom dessa musiker ofta har flera jobb. Att vara kulturarbetare innebär ju ofta också att vara mångsysslare. Med det vill jag också säga ett par ord om musikoch kulturskolan. En del kommuner lyckas satsa och bibehålla sin kulturella verksamhet, men många kommuner har inte orkat med att behålla kommunala musikskolan och kulturskolan utan lägger ned. En del kommuner har valt att koncentrera kulturskolan till ett ställe, vilket gör att barn som bor en bit från skolan har svårt att ta sig dit. Det blir helt enkelt för långt att pendla. Egenavgifterna har också ökat mycket under de senaste åren, och det finns faktiskt föräldrar som inte har råd att låta sina barn prova att spela instrument. Här har vi inte bara en egen motion från Miljöpartiet utan också en flerpartimotion, där vi säger att det skall vara en rättighet för varje barn, oavsett var man bor i landet, att kunna pröva ett musikinstrument. Vi har även i vår budget avsatt medel till Rikskonserter. Vi anser nämligen att det fortfarande finns många hål att fylla inom Rikskonserter och att dess budget skall ligga kvar på nuvarande nivå. När regeringen hävdar att en liten anslagsökning för lokala musikarrangörer skulle väga upp nedskärningarna på länsmusiken och Rikskonserter tycker vi att det är helt felaktigt. Vi tycker att konsekvenserna av en eventuell nedskärning och omprioritering är oklara. De är inte utredda. Vi menar att om vi skall göra omprioriteringar måste de självklart först föregås av en generell utredning och kartläggning av hela Musiksverige. Vi vet att detta också är ett starkt önskemål från musiklivet självt. Nu riskerar det tyvärr att bli så att om en länsmusiker förlorar sitt arbete i länet måste han eller hon söka sig till någon av de tre storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det är omöjligt att få arbete som frilansande musiker ute i landet. Vi har redan Jag vill också säga ett par ord om Dramaten, herr talman. Dramaten har länge varit en av landets mest framgångsrika scener; det vet vi alla. Den räknas inte bara som ett av Europas ledande teaterhus utan har också vunnit stor internationell uppmärksamhet. Några av oss har också varit bakom kulisserna. Där finns stora kulturskatter att hitta, bl.a. i form av en fantastisk hantverksskicklighet. Jag måste säga att Miljöpartiet ställer sig frågande till propositionens skrivningar om att målet för Dramaten är att redovisa en årlig vinst på 5 miljoner. Vi anser inte att det skall vara ett mål för en konstnärlig verksamhet att gå med vinst, utan vi vill i stället uttrycka oss så att ett eventuellt överskott kan fonderas och bli en buffert om Dramaten återigen hamnar i ekonomiska bekymmer. Vi har redan i år avsatt ett par miljoner som start för den bufferten. Sedan vill jag säga några ord om Riksteatern, som är i full gång med att förändra både sin organisation och sin repertoar. Det går fort - en del tycker att det går för fort, men vi kan se och läsa att man gör sitt arbete med viss framgång. Vi tycker att det är rimligt att Södra Teatern stannar kvar hos Riksteatern och att Forum för världskultur kommer att utgöra en del av dess verksamhet. Jag beklagar och tycker att det är trist med själva den auktoritära utredningshantering som har lett fram till den här propositionen. Det är dock historia, så varför gräva ned sig i den? Vi vill betona att i begreppet världskultur ligger att det skall avvisa distinktioner mellan centrum och periferi, majoritet och minoritet, svensk och invandrare. Därför vill vi att världskulturhuset skall ge möjlighet åt människor med olika kulturell bakgrund och identitet att visa upp sig och kunna samverka. Vi tycker också att forumet kan behöva olika arenor att spela på. Vi vet att många kulturarbetare har kastat längtansfulla blickar på Skeppsholmens kyrka, så vi hoppas att den också skulle kunna bli en möjlig spelplan.

Herr talman! Jag tar bara upp några få punkter av det som vi i och för sig kan ha åsikter om inom det här avsnittet. För mindre än en vecka sedan fick vi information om allt som skall hända under kulturhuvudstadsåret. Det var ett mycket digert program som kulturminister Marita Ulvskog presenterade, med stor bredd och - som vi hoppas - god kvalitet. Det vore synnerligen sorgligt om en så välrenommerad kulturinstitution som Marionetteatern skulle få sluta sina dagar just det året, som dessutom är dess fyrtionde år. Som det ser ut är inte utsikterna så lysande. Vår motion om att rädda den har avslagits. Det är också fler som har motionerat. Jag skulle vilja vädja till Kulturdepartementet och till kulturministern att göra något för den, att rädda den. Stockholms Spårvägsmäns Musikkår borde också ha en stor uppgift att fylla under kulturhuvudstadsåret, och inte bara då. Vi har i motion Kr306 anfört att Stockholms län saknar länsmusikavdelning. Stockholms Spårvägsmäns Musikkår är en stor professionell symfonisk orkester med stor bredd och stor konsertverksamhet. Landstinget är huvudman. Enligt min mening borde Kulturrådet känna ett ansvar för att säkerställa dess fortsatta verksamhet. Vi kan bara vädja för den också. Jag kommer nu till länsmusiken, som i många län - kanske i alla - har en svår ekonomisk situation. Har den inte det får den väl det om 20 % av dess bistånd tas bort. I budgetpropositionen föreslås en minskning av bidraget till länsmusiken med 25 miljoner kronor. Så här sade riksdagen för ett år sedan: "Regeringen anser att alla bör kunna få del av ett varierat musikutbud av hög kvalitet och möjligheter till eget musikutövande. För att uppnå detta bör statens insatser på musikområdet syfta till att - ett vitalt lokalt musikliv utvecklas i hela landet, - regionala musikinstitutioner blir en resurs i det lokala musiklivet, - ökad samverkan kommer till stånd mellan musikinstitutioner och musiklivet i övrigt -" osv. Man kan inte säga att vi uppfyller detta om vi bantar länsmusiken på det här sättet. Man hör ibland inlägg om att just länsmusiken har varit gynnad med bidrag från staten. Då bör man påminna sig, eller rättare sagt påminna andra om, att staten när huvudmannaskapet övertogs från landstingen gjorde ganska långtgående åtaganden. Jag citerar: Någon kostnadsövervältring skall inte ske, varken vid övertagandet eller därefter. Vidare: Eventuella värdeminskningar av det statliga bidraget bör inte ske utan att de nya huvudmännen får skälig tid och reella möjligheter att vidta de åtgärder som då blir nödvändiga. Jag tycker inte att man har haft reella möjligheter. Landstinget är huvudman, och det är i de flesta fall väldigt svårt i landstingen att tävla om pengar med sjukvården. Även om landstingen har det här ansvarsområdet också blir det alltid ett motsatsförhållande där. Jag kan förstå dilemmat, och det är mycket svårt att i nuläget ändra på detta. Därför måste staten fortsättningsvis ta sitt ansvar. Med det förslag som nu ligger på vårt bord försämras förutsättningarna för en regionalt förankrad musikverksamhet. Det kan innebära att vissa regioner förlorar sin enda professionella musikensemble, vilket i sin tur kan ge effekter på dans och teaterverksamhet. Det får mycket negativa effekter för regionalt kulturliv och naturligtvis för de musiker som arbetar i regionen. Vart tog talet om den regionala verksamhetens betydelse vägen? Ewa Larsson har pekat på musikskolorna i det här sammanhanget. Om musiklivet i regionerna är en kedja är det här en länk som man inte får glömma bort. Vår vän Wilson tog upp teorislöjden. Faktum är att det finns teorimusik också. Och det kan man ju ha till en viss grad. Man kan tänka sig att samla en grupp och diskutera noter och annat ett tag. Jag har faktiskt hört detta, så jag vet att det förekommer. Men det är inget sätt som man kan fortsätta på. Det finns en risk att det här utarmas. Jag har sett musikskolorna på nära håll, och jag har sett hur man sparar på dem. Om man dessutom sparar på all annan musikverksamhet i regionen går det onekligen ut över barn och ungdomar och i det långa loppet över oss alla. Vi är beroende av att de ungdomar som får musikskola från början får utveckla sitt musikkunnande och sin musikkännedom. Det är viktigt att hela kedjan hålls levande. Där är länsmusiken väldigt viktig, som bjuder på levande, högkvalitativ musik. Det är mycket glädjande att det i utskottet har kunnat skapas enighet om de stora behov som finns hos Musica Vitae och Kammarmusiken i Örebro. De får 1,5 miljoner kronor var. Också Musikarrangörer i samverkan får 2 miljoner kronor, vilket inte är lika mycket som regering förutspådde i 1996 års proposition. Det motiveras att det är angeläget att främja ett brett och varierande musikutbud i landet. Men det utbudet främjas inte av att 22 miljoner kronor dras in. Det får vi inte glömma. Vi kristdemokrater hade i vår budget avsatt 20 miljoner kronor till länsmusiken och 3 miljoner kronor till Musikarrangörer i samverkan. Vi beklagar att musiken har blivit så illa behandlad.
Värderade talman! Fanny Rizell tog upp mitt resonemang om den teoretiska slöjden i Falkenberg och nämnde nästan litet anklagande att det också finns teoretisk musik. Men i musiken är den teoretiska delen en viktig del. Jag har själv genomlidit hundratals lektioner i harmonilära som är en teoretisk del av musiken, och den är viktig för mycket musikutövning. Poängen med den kritik som jag riktade mot verksamheten i Falkenberg var att för de barn som skulle ägna sig åt den teoretiska slöjden var detta den första kontakten med en verksamhet som i övrigt är så uppbyggd på handens, ögats och känslans skapande verksamhet. Jag nämnde i mitt förra anförande att jag kunde tänka mig att ägna mig åt en sorts teoretisk slöjd när jag läser katalogen från Clas Ohlson i Insjön. Men det gör jag därför att jag har en bakgrund där jag har hållit på med slöjd och fått använda händerna. Problemet för de stackars barn som skall ägna sig åt teoretisk slöjd i Falkenberg är att de inte vet vad lärarna talar om när de resonerar om hur en mejsel, en hyvel eller något annat verktyg skall användas. Detta är så oroande för svenskt kulturliv att jag hoppas att tjänstemännen i Falkenberg ändrar sin uppfattning. Jag har kollat vilka som har majoritet i styrelsen i Falkenberg. Jag hade nästan hoppats att det var moderat majoritet. Men det var det inte. Men det är lika illa att det är Socialdemokraterna som har majoritet i styrelsen. Jag får hoppas att ni socialdemokrater kan tala politikerna i Falkenberg till rätta, så att den teoretiska slöjden åtminstone kan få någon bräda med i verksamheten.
Herr talman! Det var ingen anklagelse mot Carl Johan Wilson. Det som jag ville peka på var att stora grupper i Musikskolan får teoretisk undervisning i hur man spelar fiol. Visst kan man under någon lektion tala om hur fiolen är uppbyggd och fungerar. Men det stimulerar inte musikintresset att göra detta. Och man gör det inte bara en gång utan det sker under flera lektioner. Jag är rädd för att de besparingarna inom musiklivet - t.ex. stora grupper i pianospel, vilket inte gör det särskilt lätt för läraren att stimulera eleverna - går rakt igenom överallt, och de är olyckliga var de än förekommer.

Herr talman! Bakgrunden till denna kulturdebatt är ju kulturbeslutet förra hösten. Enligt det beslut som vi snart sannolikt kommer att fatta för nästa år kommer att präglas av mycket stora förändringar och omfördelningar inom kulturområdet. Mot den bakgrunden är det faktiskt mycket glädjande och ett gott betyg att en förhållandevis stor enighet om kulturpolitiken har framkommit här i dag. Jag tror inte att det är allmän välvilja som gör att Carl-Johan Wilson så helhjärtat sluter upp bakom många av dessa förslag. Jag inbillar mig faktiskt att det beror på att han och Folkpartiet tycker att det i huvudsak är en bra kulturpolitik. Jag tänkte börja med att säga några ord om statsbidragssystemet. I år är första året som detta system prövas. Det finns några reservationer i betänkandet. I den ena framgår att man vill utreda stödsystemet, som alltså har fungerat under bara knappt tolv månader. I en annan reservation framgår det att man vill avskaffa systemet med riktade insatser. Jag menar att det är för tidigt att göra förändringar i detta system. Jag har en känsla av att det egentligen inte är själva systemet utan nivån i systemet som ger upphov till detta. När det sker förändringar i ett system och de som tar emot bidragen upplever att resurserna är otillräckliga och att de får för litet pengar är det klart att det är mycket lätt att anklaga själva systemet i stället för nivån. Det finns även en annan reservation som anknyter till detta system, nämligen den från Centern som gäller relationerna mellan basverksamhet och projektstöd eller riktade bidrag. Vi har från utskottets sida sagt att vi i stort sett tycker som motionärerna men inte funnit att det finns någon anledning att göra ett tillkännagivande. Jag vill gärna betona att det är väsentligt för kulturpolitiken att institutionernas basbehov blir tillgodosedda. Men det är också väsentligt att det finns en rörlighet som gör att man kan stimulera nytänkande, pröva nya former, osv. Det är balansen som är synnerligen viktig, så att man vinner flera fördelar med det bidragssystem som vi har. Jag har goda förhoppningar om att det stödsystem som vi nu har kan leda till detta. Sedan skall jag säga något om länsmusiken, eftersom det är ett stort debattämne. Förändringen innebär att samma stödsystem kommer att gälla för länsmusiken framöver som för andra konstområden. Såvitt jag vet finns det inte några andra meningar om detta. Vi är ganska överens om att detta rimligen bör stödjas på ungefär samma sätt. I musiklivet handlar det om att göra omfördelningar, och musiklivet får på andra områden ett större stöd. Några exempel på detta är att anslagen till dansen under de senaste åren har ökat. Det gäller t.ex. Den förändring som sker är inte heller någon överraskning. Den lanserades nämligen av Kulturutredningen. Den fanns med i diskussionerna i remissomgången kring kulturutredningen. Sedan fanns den med i propositionen förra hösten. Detta har, med vissa skillnader, omsatts i praktiskt handlande i budgeten för nästa år. Men det är alltså ingen överraskning för någon att detta har skett. Däremot tror jag att det finns ganska stora skillnader i hur länsmusiken i de olika delarna av landet har mött detta. På en del platser ligger tyngdpunkten i länsmusiken i stora ensembler eller flera mindre enheter, medan andra har en uppbyggnad med en liten del fast anställda med större resurser för stöd för frilansande musiker och olika former av arrangörsstöd. Detta har lett till att denna förändring har mottagits på olika sätt i olika delar av landet. Jag vill bestämt påstå att det under resans gång har skett mycket stora uppmjukningar av det ursprungliga förslaget. Regeringen har föreslagit en reducering av minskningen från 60 till 50 miljoner kronor. Dessutom har regeringen föreslagit vissa bidragsförstärkningar - 2 miljoner kronor till Musik i Dalarna, 1 På socialdemokratiskt initiativ har utskottet sedan plockat fram 1,5 miljoner kronor till Svenska kammarorkestern, Örebro länsmusik och Länsmusiken i Kronoberg. Musica Vitae har fått 1,5 miljoner kronor. Vi har också föreslagit ca 2 miljoner kronor till musikarrangörerna. Detta är alltså en mängd förslag som har gått ut på att göra denna omställning lättare. Jag har lyssnat till inläggen i den här debatten. Flera debattörer har målat ut de vådor som detta för med sig. Jag är den förste att erkänna att det här på kort sikt kan innebära att det sker förändringar. Men jag har upplevt så mycket av omstruktureringar och förändringar i verksamheter att jag inte skulle våga måla ut vilka fasor vi kommer att möta om ett, två eller tre år när den här förändringen har skett. Om vi om två, tre eller fem år kommer ut i landet och möter musiklivet lokalt i länet undrar jag tvärtom om vi inte möter ungefär samma aktivitet, samma verksamhet - om än i kanske andra former - och samma vitalitet i musiklivet som vi i dag möter. Vi har ju en utomordentlig förmåga att, när ett beslut väl är fattat och vi står inför reella förändringar, göra det bästa möjliga av situationen. På många håll kan förändringen t.o.m. leda till vitalitet, ökad uppfinningsrikedom och ökade satsningar. Det finns ingen anledning att tro annat än att de lokala och regionala huvudmännen som en följd av, förhoppningsvis, förbättrade ekonomiska resurser framöver också har möjlighet att ta ett större ansvar för musiklivet. Rimligen är det väl också en fördel att den här förändringen tvingar de lokala och regionala huvudmännen att ta ett större ansvar för musiklivet än staten. Därmed menar jag inte att staten skall undandra sig ansvar. Det ligger faktiskt också möjligheter i den här reformen. Sedan skall jag något beröra det förslag som innebär att vi har tagit 5 miljoner kronor, nämligen förslaget om att avsätta "krispengar" som en beredskap för insatser till stöd för en del lokala och regionala institutioner, främst inom teaterområdet, som har allvarliga ekonomiska problem. Det är väl alldeles utomordentligt att regeringen har lagt fram det här förslaget. Även om vi där har tagit 5 miljoner kronor återstår 21 miljoner kronor, som bör innebära en möjlighet att hjälpa till på de håll där det är besvärligt. Besvärligt är det ju onekligen på sina håll. Herr talman! Sedan skulle jag vilja säga några ord om reservation nr 5 från moderaterna. Det är ingen som hittills i debatten har uppmärksammat den reservationen. Där står det: "Ansvaret för de teatrar som inte är nationalscener bör på sikt tas över av de regionala huvudmännen. I fråga om kulturinstitutioner på dans-, musikteater och musikområdet bör staten ta ansvaret för regionala institutioner i sådan utsträckning att samtliga delar i landet kan få del av kulturutbudet." Därmed uppmärksammas att där staten skall ta ett ansvar finns inte dramatisk teater, talteater, med. I stället är det fråga om dans-, musikteater och musikområdet. Vi har i den här debatten diskuterat en mängd "små" detaljer. Om moderaterna fick möjlighet att genomföra vad som sägs här, nämligen att på sikt avskaffa statens stöd till alla teatrar som inte är nationalscener, skulle jag verkligen inte vilja vara chef eller vara engagerad i någon läns eller stadsteater eller någonting sådant. Jag vill fråga Lennart Fridén: Menar ni verkligen detta? Innebär det att på sikt skall statens stöd till stadsteatern i Göteborg tas bort? Jag förutsätter att vi kommer att ha en stadsteater i Göteborg, oberoende av vad som händer i och med den nuvarande krisen. Skall staten alltså ta bort sitt stöd från stadsteatern i Göteborg, från stadsteatern i Borås och från länsteatrarna i Älvsborg, Bohuslän och Skaraborg, för att hänvisa till den västsvenska region som vi båda så småningom kommer att ingå i? Hur ställer sig moderaterna i det här fallet till de fria grupperna? Skall också det statliga stödet till de fria grupperna tas bort? De är ju inte heller nationalscener. Hur rimmar detta med kravet på att landstingen och regionerna enligt moderaterna enbart skall svara för sjukvårdsfrågor? Ni hänvisar ju beträffande de regionala institutionerna just till regionalt stöd, men samtidigt säger ni att landstingen och regionerna bara skall syssla med sjukvård. Jag tror att Lennart Fridén i sitt inlägg sade något som är signifikativt för den moderata synen i detta sammanhang. Han sade ungefär så här: Det är synd att det är prislapparna, inte målen, som diskuteras. Jag förstår den moderata synen. Ni moderater har tydligen ingen prislapp alls när det gäller de regionala institutionerna och stadsteatrarna. Jag vill också rikta mig till Carl-Johan Wilson och Folkpartiet. Det gäller Dramaten och detta med att vi tycker att man skall betala tillbaka lånet. Det är väl rimligt att den som lånar pengar också betalar tillbaka dem. Detta skall uppfattas som en retorisk fråga till Det har också sagts en del om Riksteatern som det under årens lopp har stormat mycket kring. Därvidlag har den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen under skilda regeringar på många sätt ställt upp och värnat anslagen till Riksteatern. Vi har nämligen uppfattningen att Riksteatern behövs för att erbjuda ett varierat teaterutbud ute i landet, vilket länsteatrarna inte kan göra. Stundom anförs det att eftersom det finns en länsteater i varje län så behövs inte Riksteatern. Men det skulle innebära att teaterutbudet ute i landet blev oändligt mycket fattigare, för i dag finns det knappast någon länsteater som har ett så allsidigt utbud att den tillfredsställer i stort sett alla behov som finns i ett län. Därför behövs Riksteatern. För ögonblicket råder det stiltje när det gäller kriget på bidragsområdet, frånsett moderaternas inställning. Det skall bli spännande att se vad som kommer fram av den omstrukturering och den diskussion som på olika plan pågår inom Riksteatern. Det finns säkert anledning att återkomma till det. Slutligen yrkar jag, herr talman, bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande och avslag på de reservationer som berör detta område.

Värderade talman! Anders Nilssons förhoppning om att framtiden för svensk kultur blir ljus, trots minskat stöd för t.ex. de kommunala musikskolorna, är enligt min mening inte riktigt trovärdig. Det krävs bevarandeinsatser i varje kommun, i varje landsting och här i riksdagen nu. Annars blir det en dålig framtid för den här kulturen. Utövare och publik rekryteras från samma grupp. Om musikskolorna inte får leva vidare kommer det i framtiden inte att finnas vare sig musiker eller publik. Visserligen blir det då en billigare kultur, men framför allt blir det en torftigare kultur. Anders Nilsson ställde en retorisk fråga som jag alltså inte behöver besvara. Ändå vill jag säga att man skulle kunna reglera statens stöd till Dramaten varje år utan sådana här åtgärder. Att staten först ger pengar till Dramaten och sedan säger att en del av de pengarna skall betalas tillbaka, detta för att klara av ett lån, tycker jag är en onödigt krånglig omväg.
Herr talman! Jag vill erinra om en sak som Åke Gustavsson tog upp i sitt inledningsanförande, nämligen att kommunerna i Sverige per invånare faktiskt har fått ökade anslag inom kulturområdet. Speciellt märkbart är detta i storstäderna Göteborg och Malmö. Det är alltså inte så att kulturområdet är missgynnat, tvärtom ganska gynnat. Men naturligtvis finns det en enorm spänning mellan de förväntningar, de förhoppningar och den kreativitet som finns inom kulturlivet på institutioner, inom folkrörelser och annat och det som resurserna ger möjlighet att genomföra. Det är nog en ganska bra spänning. Det hindrar inte att också jag gärna ser, Carl-Johan Wilson, att vi kunde få större resurser till kulturlivets förfogande. Fortfarande tycker jag att samma krav skall ställas på teatrarna och kulturinstitutionerna över huvud taget som på andra samhällsföreteelser, nämligen att man skall hålla sig inom givna budgetramar. Om det inte lyckas måste varje institution vara med om att rätta till det läge som uppstått.
Herr talman! Det är möjligt att man kan iaktta en ökning på kulturområdet i kommunerna, och det vore väl om det är så. Det är möjligt att det är andra budgetar än kulturbudgetarna som påverkar musiklivet. Jag tror ändå att det måste ligga någonting bakom alla de rop på hjälp som kommer från de kommunala musikskolorna runt om i landet. Jag vet att Anders Nilsson och övriga socialdemokrater i kulturutskottet tycker som jag i denna fråga, att vi måste stödja detta. Men det är viktigt att vi nämner dessa saker så att man inte tror att allt är gott och väl i landet. Anders Nilsson har rätt i att det inte är någon välvilja från Folkpartiet eller mig som ligger bakom den samsyn i kulturpolitiken som jag har redovisat här i dag. Men vi har tydligt markerat vad vi gillar och ogillar både i regeringens förslag och i t.ex. Moderata samlingspartiets förslag. Den allmänna välviljan kan vi visa i det sätt på vilket vi debatterar. Hela kulturutskottets verksamhet präglas av en kärleksfull atmosfär, vilket gör att vi kan ha sådana här debatter där vi måste markera extra om det är spets i det vi säger, inte bara en allmän välvilja, som Anders Nilsson nämnde.
Herr talman! Jag tror att vi i grunden har samma behov av att lyssna till de olika synpunkter och krav som förs fram från kulturlivet på olika områden. Jag tror inte det råder någon skillnad i vår syn på behovet när det gäller insatser för barn och ungdom i skolan, både i musikskolorna och allmänna kulturskolor. Vi har alla skäl att lyssna och efter bästa förmåga stödja insatserna. Sedan kan det möjligen skilja på vår förmåga och på vårt sätt att prioritera olika pengar. Det är det som ger upphov till våra debatter.

Fru talman! Jag tror inte att det är någon skillnad egentligen i Marianne Anderssons och min - Centerpartiets och Socialdemokraternas - syn på denna fråga. Bara för någon timme sedan hörde vi kulturministern försäkra att man på departementet läser de reservationer som finns och den debatt som har varit, t.o.m. lusläser. Vi betonar att vi har samma syn som motionärerna i denna fråga. Det är ingen risk att det inte blir uppmärksammat.

Fru talman! Givetvis är nivån på bidraget i stödsystemet en del av det som oroar folk ute i landet. Om regeringen hade fördelat de 26 miljoner kronorna under anslaget A 2 för egen disposition till den regionala kulturverksamheten direkt i budgeten, hade kanske inte rösterna höjts så högt och inte heller om länsmusiken i och med inträdet i stödsystemet inte hade belastats med ett så stort sparkrav. Då hade säkert inte heller protesterna varit så stora. En sak står dock klar, och det är att oseriösa huvudmän troligen kan utarma kulturverksamheten och det med hänvisning till de ändrade bidragsreglerna. Troligen kan man - jag är inte säker på det - fortsätta att få statsbidrag trots att man i stort sett säger upp all personal. Här biter inga anslagsökningar. Detta är ett systemfel som utarmar den statliga kulturpolitiken och de mål som vi faktiskt vill uppnå. Det här tycker jag att vi behöver titta vidare på. Vi behöver en utredning för att se hur det egentligen ligger till.
Fru talman! De 26 miljoner som blev 21 avser 1998 års budget. Om vi i dag skulle låsa fast precis vad de skall användas till skulle det innebära att det inte finns några pengar om det under 1998 inträffar någon olyckshändelse, vilket inte kan uteslutas, vid någon teater eller annan kulturinstitution. Jag tror alltså att det är bra att dessa pengar finns till regeringens disposition för att användas där de akut bäst behövs. Charlotta Bjälkebring använde uttrycket "oseriösa huvudmän". Det är möjligt att hon avsåg dem som hanterar stadsteatern i Göteborg. Huvudmännen för de regionala kulturinstitutionerna är stora kommuner och landsting. Jag skulle faktiskt inte vilja beteckna dem som oseriösa. Jag tror att varje län och varje stor kommun som har sådana här institutioner arbetar för att ge dessa den bästa möjliga miljön att arbeta i och resurser efter vad de har möjlighet att ge. Jag tror inte att det finns några oseriösa huvudmän för de här institutionerna.
Fru talman! Det är möjligt att alla inte delar min uppfattning att det är oseriöst att man säger upp 60 personer på en stadsteater och återanställer 39 personer. Jag anser att det är oseriöst och att det är viktigt att vi också här från riksdagen kan säga att vi tycker det. Vi här i riksdagen måste se till att det blir en bra regional kulturverksamhet i hela landet. Därför måste vi vara tydliga. Om regeringen hade anslagit mer pengar i bidragssystemet, tror jag inte att den här debatten hade blivit så kraftfull och stor. Jag håller med om att det kan vara bra att regeringen har ett visst antal kronor för eventuella händelser som vi inte känner till. Men vi känner ju till att teatrar och länsmusik har det otroligt kärvt ute i landet, och då borde vi göra någonting åt det innan det blir katastrof.
Fru talman! Det är rimligt att ungefär samma villkor tillämpas på kulturområdet som på en rad andra samhällsområden. Vi har på grund av olika omständigheter tvingats att göra förändringar inom väldigt många områden. Det är i och för sig förändringar som ibland leder till utveckling och förbättring men som ibland också kan innebära problem och bekymmer för många. Men att därvidlag undanta kulturområdet och säga att på det området får inte sådana här åtgärder vidtas är inte rimligt. Jag skulle faktiskt tro att vi som en följd av detta om ett antal år, efter en rekonstruktion av Göteborgs stadsteater, kommer att få ett vitalt och livskraftigt teaterhus som svarar mot västsvenska och göteborgska behov på teaterområdet. Jag tycker faktiskt inte att det som har hänt är en katastrof. Det är en smärtsam och plågsam förändring, men den är sannolikt nödvändig därför att teatern annars hade levt under förhållanden och med ett underskott som inte hade varit möjliga att hantera. Det har varit nödvändigt att göra någonting drastiskt, men jag är ganska övertygad om att ur detta kommer det också att stiga något livskraftigt och bra för regionens kultur och teaterliv.
Fru talman! Anders Nilssons resonemang påminner mig om historien om hunden som stängdes in i garderoben utan mat, vatten och lyse. Efter ett tag släpptes hunden ut ur garderoben, och den viftade gladeligen på svansen trots att den inte hade fått mat eller vatten. Förändringen, dvs. besparingen - det är bra om vi använder rätt språkbruk - för landets länsmusik är ingen överraskning, säger Anders Nilsson, utan den har varit känd sedan flera år. Men det är ju två faktorer som inte har varit kända sedan flera år. Den ena är Sveriges landstings mycket svåra ekonomiska situation i dag. Den andra är den utveckling som länsmusiken har haft under de många år som Anders Nilsson talar om. I Kulturrådets rapport kan vi läsa om denna utveckling. Det kanske är så att länsmusiken är den kulturhändelse som bäst uppfyller de kulturpolitiska målen i dag. Skall länsmusiken då bestraffas på det här sättet? Det kommer att bli svårt för länens dansoch teaterverksamhet att samarbeta med musiken om orkestern får läggas ned. Det ju inte någon hjälp om man ger litet mer till dansen om orkestern ändå måste läggas ned, eller hur? Besparingen är helt oacceptabel. Jag hoppas att kulturutskottet även fortsättningsvis skall kunna samarbeta om ytterligare insatser, när vi nu vet hur verkligheten ser ut.
Fru talman! Den här förändringen diskuterades ju av Kulturutredningen för några år sedan. Visst var landstingens situation då känd. Det råder ingen tvekan om detta. Jag vill hävda att många av påståendena om vad som har förändrats är efterhandskonstruktioner. Det är en besvärlig omställning och en förändring av stödet, men jag har ändå uppfattat att alla är överens om att det är naturligt att alla de olika konstarterna får ungefär samma stöd som i den regionala kulturpolitiken. Det är alltså besvärligt, men jag vill varna för de överord om de konsekvenser som förändringen får. Jag är nämligen helt övertygad om att den inte får sådana konsekvenser, därför att lika väl som Ewa Larsson påstår att situationen är en annan nu än för ett antal år sedan kommer situationen att vara annorlunda om ett antal år när förändringen fått finna sina nya former.
Fru talman! Verkligheten förändras ju hela tiden. Frågan är vad man sätter upp för mål. Musik är kanske den kulturyttring som når flest människor varje dag. Efter musiken kommer filmen. Vem har sagt att vi skall göra ett sparbeting på just musik? När fattade vi det beslutet? Om vi ser på helheten blir det ett sparbeting för Sveriges musikliv, även om vi ger litet mer här och där och litet mer till lokala arrangörer. Jag påstår ingenting, utan jag har läst de konsekvensbeskrivningar som man själva har gjort ute i regionerna. Om vi skall vara tillräckligt säkra, Anders Nilsson, varför då inte först ge svenskt musikliv den samlade utredning som man har efterfrågat i så många år och sedan fatta beslut? Då behöver vi inte stå här och tro. För flera år sedan valdes nya politiker till våra olika landsting i Sverige. Jag tror att det hade varit svårt att få dessa politiker till landstingen om de riktigt hade insett vad de hade framför sig - de stora sparbeting som de nu kämpar och sliter med på bästa möjliga sätt. Jag tror att det blir svårt för t.ex. en lokalpolitiker i Uppsala län, som har ett budgetunderskott på 100 miljoner kronor, att klara av att motivera ett ökat stöd till Uppsala länsmusik för 1998. Jag vill att vi sansar oss litet, går tillbaka och ger musiklivet en ordentlig utredning först.
Fru talman! Ewa Larsson frågar vem som har bestämt att vi skall spara just på musiken och länsmusiken. De som bestämmer är väl vi när vi fattar det här beslutet, men vi gör det på förslag av Kulturutredningen. Vi har emellertid i mycket hög grad mildrat de förslag som Kulturutredningen lade fram. Så enkelt är det. Om det är så att Ewa Larsson vill ha besked om vem som fattar beslut i frågan, så är svaret att riksdagen gör det. Det är ett mycket klart och koncist besked på den punkten.
Fru talman! Anders Nilsson var rädd för att han inte hade citerat mig rätt apropå prislapparna. Jo, i år gjorde Anders Nilsson det. Men som framgår av förra årets protokoll citerade han mig inte rätt då. Anfall är bästa försvar, brukar det heta. När jag påminde Anders Nilsson om teaterutredningen, som han tillsammans med Carl-Johan Wilson och mig undertecknade den 20 april 1994, och den enighet som vi uppnådde där om vad vi skulle göra för att förbättra publikarbetet för teatrarna förteg han självfallet detta. Det försökte han att göra förra året också. Jag väntar fortfarande på en förklaring till att man har gått ifrån det gemensamma ställningstagande som vi gjorde då. När det gäller stadsteatern i Göteborg är det kanske inte riktigt sjyst att debattera på det här sättet. Jag har faktiskt suttit i dess presidium i 15 år. Jag kan kanske komma med detaljer om och diskutera sådant som andra inte har tillgång till. Låt mig ändå säga att det kanske inte så mycket är bristande seriositet, som Charlotta Bjälkebring sade. Däremot är det en mycket stor oskicklighet och okunskap som den nuvarande styrelsen, där Socialdemokraterna har egen majoritet med fyra av sju platser, visar. Därför kan man ifrågasätta vad som kommer att hända med den teatern framöver. När det gäller vem som skall vara ansvarig för de regionala kultursatsningarna var det faktiskt så att jag redan i mitt inledningsanförande här pekade just på den reservation 5 som Anders Nilsson tyckte att man hade glömt bort. Det vore väldigt väsentligt om vi kunde diskutera de här principfrågorna. Vad skall staten göra? Vad skall regionala organ göra? Det bör vi diskutera som principfrågor bortsett från de statliga budgetfrågor som är aktuella här i dag. Sedan är det väl inte orimligt att man backar upp sina egna teatrar inom de olika områdena. Det finns andra utgifter, bra mycket större, som staten har vältrat över på både landsting och kommun. Då har jag inte hört några protester från Anders Nilsson och hans parti.
Fru talman! Jag tycker för min del att texten i den här reservationen är väldigt anmärkningsvärd. Moderaterna vill lägga över ansvaret för de teatrar som inte är nationalscener på de regionala huvudmännen. "På sikt" står det. Är det ett år eller är det två år eller är det fem år som ni har tänkt er? Det är alltså en mycket betydelsefull och allvarlig fråga för teatrarna ute i landet. Om jag vore ordförande eller chef för de här teatrarna, skulle jag kasta mig över närmaste datamaskin och skriva brev till moderaterna och fråga: Menar ni verkligen det här? Mot det ställer Lennart Fridén en fråga som var föremål för en idé i Teaterutredningen 1994, som i den fortsatta behandlingen har spolats av Kulturutredningen, som inte har lyfts fram i kulturpropositionen och som inte har aktualiserats annat än av Moderaterna i motionen. Det är alltså en fråga som rör mellan fyra och fem miljoner och som egentligen i dag saknar aktualitet. Det finns över huvud taget ingen anledning att nämna det här. Detta använder Lennart Fridén som ett försvar eller ett motangrepp när det gäller det här generalangreppet mot de regionala länsteatrarna och stadsteatrarna. Jag tycker verkligen att det är skillnad mellan de här två problemområdena i storlek och betydelse.
Fru talman! Det är självklart att man inte kan göra en sådan här snabb förändring. När Anders Nilsson frågar om det är på ett år eller två år eller fem år, så kan vi säga att man självfallet måste se till att man kan göra en typ av växling. Där kommer bl.a. de förslag som vi har lagt fram om regionala fonder in i sammanhanget. Det går ju alldeles utmärkt att t.ex. bygga upp den västsvenska kulturfonden med allt som den kommer att kunna göra i Västsverige. Det borde inte vara konstigare på det här området heller. Så jag förstår inte alls vari oron ligger. Vi har ju inte sagt att det skall rivas ned. Vi gör inte så att vi rycker upp med rötterna och sedan hoppas på att något annat skall komma i stället. Självfallet får det här utredas. Vi får titta på det. Det är klart att det är ett seriöst förslag. Jag vet inte om Anders Nilsson dömer efter sitt eget parti och att det är därför han ifrågasätter om vi menar vad vi skriver. Självfallet menar vi det vi skriver i alla fall.
Fru talman! Lennart Fridén undrar vari oron ligger. Vi har tidigare haft en debatt om länsmusiken. Där är det fråga om besparingar på det statliga anslaget som ligger på 15-20 %. Det har lett till en enorm debatt och enligt företrädare från i alla fall Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är det en enorm oro ute i landet för vad det skall leda till. På teaterområdet vill Moderaterna ta bort allt statligt stöd till de här stadsteatrarna och regionala institutionerna, och så säger Lenart Fridén att det inte finns anledning till oro. Jag tycker att det är ett orimligt påstående. Dessutom vill jag fråga: Vilka regionala huvudmän är det fråga om eftersom landstingen enligt Moderaternas syn inte skall syssla med kulturfrågor?

Fru talman! Jag läste upp ett citat om att huvudmännen borde få skälig tid och reella möjligheter att vidta de åtgärder som var nödvändiga. Det är precis det jag tycker att de inte har fått. Landstingen sitter nu och stänger avdelningar - ja rent av sjukhus. I kommunerna vet vi precis hur det ser ut. Då är det inte rimligt att tänka sig att landstingen skall ta större ansvar - och inte heller kommunerna - för det här. Det är faktiskt inte läge för det. Därför tycker jag att staten sviker sitt ansvar och frångår de löften som man gav. Anders Nilsson säger att det mer eller mindre kommer att ordna sig med tiden. Om några år får vi se hur det ser ut. Det är möjligt. Men det är väldigt svårt att tänka sig att en orkester i alla fall skall kunna fungera om man tar bort 20 % som nedskärningen nu är. En cellist kan inte spela fiol, än mindre slagverk. Orkestrarna slås sönder, det är ofrånkomligt. Allt det som flera tidigare talare har pekat på, t.ex. att professionella musiker försvinner från regionerna, utarmar regionernas musikliv. Menar Socialdemokraterna och Centern att det är lyckligt att det blir så? Jag kan inte se någon ljusning i det fallet. Det måste bli en utarmning av musiklivet i regionerna.
Fru talman! Jag vill kort svara Fanny Rizell att jag har ju givit min syn, och vår syn, på de här frågorna tidigare. Det förefaller ganska onödigt att upprepa argumenten ytterligare en gång. Jag vill bara tillägga att om vi träffas och stämmer av hur utvecklingen har blivit ute i länen tre år efter att detta beslut trätt i kraft, är jag ganska övertygad om att det finns sådana krafter inom kulturlivet som gör att vi snarare kommer att se en vitalisering av musiklivet under den här tidsperioden. Det kommer vi inte att göra just på grund av de här besparingarna eller förändringarna, utan på grund av den vitalitet som finns i kulturlivet.
Fru talman! Ja nog har kulturen, enkannerligen musiken, en inneboende kraft. Och visst kan vi hoppas på den. Men nog tycker jag att det här är misshandel. Kultur och musik har överlevt i många andra, mycket värre, situationer. Men jag tycker att det här är olyckligt ändå.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i vad talare som Carl-Johan Wilson och Ewa Larsson redan har sagt om hanteringen av länsmusiken. "Att ta del av ett varierat utbud av direkt framförd musik är dock alltjämt svårt, om man inte bor i en större stad." Detta konstaterande - helt riktigt - gjorde regeringen inledningsvis i sin kulturpolitiska proposition förra hösten. Detta borde därför också vara den verklighetsbild som skall styra inriktningen av det statliga stödet till den regionala musikverksamheten. Det är det kanske också i ord, även om det alltid tycks vara mycket lättare att få riksdagen att värna större enskilda lokala projekt eller ensembler. I förra årets proposition konstaterade regeringen att: "Sammantaget har länsmusiken utvecklats långsammare och mer ojämnt än väntat - men regeringen menar att länsmusiken likväl - har förutsättningar att på sikt bli den dynamiska kraft i det regionala musiklivet som avsågs med reformen. - Resurserna måste nu organiseras på ett bättre sätt, så att det starka musikintresse som finns i hela landet kan beredas möjligheter att utvecklas." Sedan länsmusikreformen genomfördes 1988 bedrivs verksamheten i Gävleborgs län på det sätt som Kulturutredningen och därefter regeringen i sin proposition förespråkar. Resurser är inte uppbundna till fasta kostnader eller anställda musiker eller ensembler. Musik Gävleborg bedriver sitt arbete i kontinuerligt och nära samarbete med länets lokala musikarrangörer, dvs. lokala musikföreningar på ideell basis som i allt större utsträckning fått kommunernas förtroende och stöd att arrangera konserter av högsta professionella kvalitet i respektive kommun. Ett exempel på dessa arrangerande lokala musikföreningar är Musik i Ljusdal som om en månad tioårsjubilerar med en konsert med Per Tengstrand. Han är kanske vår internationellt mest uppmärksammade pianist just nu. Det är dessa musikföreningar som med sin dialoginriktade efterfrågan styr det musikaliska utbudet i länet. Det länssamarbete över kommungränserna som sedan början av 90-talet ägt rum med stöd av Kulturrådet har kraftigt understrukit denna inriktning. Fru talman! Alltsedan länsmusikreformen genomfördes har kritik riktats mot att länsmusiken runt om i landet i alltför hög grad knutit upp sina resurser i fast anställd personal. Så är inte och har aldrig varit fallet i Musik Gävleborg. Såväl Kulturutredningen som propositionen framhöll också som positivt att vissa län valt att inte fast anställa musiker utan använda alla resurser till att engagera frilansande musiker på turnéoch konsertuppdrag. Så är det i Gävleborgs län. Därför förespråkades att länsmusiken i större utsträckning än vad som nu är fallet bör utvecklas till ett samordnande, initierande och stödjande regionalt musikorgan. Musik Gävleborg är här ett av många framhållet föregångsexempel. Det mycket väl fungerande, flexibla och obyråkratiska samarbete som finns i Gävleborgs län genom Musik Gävleborg bygger, som jag sade tidigare, på en ständig dialog med de eldsjälar som de lokala musikarrangörerna utgör. De centrala kultur och musikpolitiska målen bör följas upp genom utvärdering och uppföljning. Statens kulturråd bör vara en motor i att stimulera den dialog ute i länen genom vilken den regionala musikpolitiken utformas. Det statliga stödet bör även fortsättningsvis kanaliseras via länsmusiken på det sätt som förutsågs i länsmusikreformen 1988. Fru talman! Alltsedan starten för det statliga stödet till länsmusiken har länsmusiken i Gävleborgs län tillsammans med den i Kalmar län varit satt i strykklass. Dessa två erhöll från början ett drastiskt lägre stöd än övriga, eftersom de andra hade höga fasta kostnader för fasta orkesterensembler. Det statliga stödet har därefter höjts procentuellt lika för alla, varför de ursprungliga snedsitsarna ständigt förstärkts. Länsmusik som bundit sina resurser till fasta ensembler har därför ständigt gynnats på bekostnad av dem som haft en inriktning som motsvarat vad statsmakterna i ord har förespråkat. De av riksdagen antagna riktlinjerna för stödet till länsmusiken har strävat efter att en ständigt större andel skall användas mer flexibelt och mångsidigt och främja de lokala arrangörerna. I höstens budgetproposition har regeringen i enlighet med Kulturrådets kartläggning av länsmusiken förespråkat att viss hänsyn tas till de två snedsitsarna. Trots detta kommer Länsmusiken i Gävleborgs län och Kalmar län även fortsättningsvis att erhålla ett mycket lägre bidrag än övriga länsmusikorganisationer, varför snedsitsen med tiden kan befaras förstärkas ytterligare. I sitt betänkande väljer utskottet, trots ett antal motionsyrkanden, att inte närmare ta ställning till snedsitsarna i Gävleborgs och Kalmar län. I stället väljer man, som så många gånger förr, att falla undan för lokalt opinionstryck till förmån för - just det - fasta lokala ensembler. Det är hög tid att också riksdagen uttalar att den ursprungliga snedfördelningen av bidragen till länsmusiken nu en gång för alla rättas till fullt ut. Fru talman! Jag vill mot bakgrund av detta yrka bifall till motion T230 yrkande 6 och motion Kr 275

Fru talman! Som fru talman så riktigt påpekade skall vi nu prata arkiv, kulturmiljö och museer. Jag väljer att kommentera de olika anslagsposterna i den ordning de finns i budgeten. Vi moderater har inga invändningar mot de olika anslagen under området Arkiv. Låt mig bara med stor tillfredsställelse konstatera att förra budgetens hugskott att flytta kansliet för Språk och folkminnesinstitutet från Uppsala till Linköping inte längre finns med i Kulturdepartementets förslag och därmed inte heller i riksdagens beslut. Det betyder att SOFI:s verksamhet, genom Kulturdepartementets prestigelösa hantering av ärendet, kan bedrivas utan de allvarliga störningar som en ogenomtänkt förflyttning kunde ha inneburit. Idén om de regionala arkivens inordnande i det nya bidragssystemet är logisk och kan, rätt utnyttjad, komma att stärka länsarkiven. Det är då också viktigt att dessa får möjlighet att påta sig det fulla regionala ansvaret. Det borde innebära att de, ofta under små omständigheter arbetande, lokala folkrörelsearkiv som finns i många kommuner ganska snabbt inordnas i länsarkiven. Där de lokala arkiven haft kommunalt ekonomiskt stöd borde detta i så fall kunna tillföras länsarkiven. Fru talman! Just nu händer det mycket på kulturmiljöområdet. Tidstypiskt nog har många projekt kommit i gång mer av arbetsmarknadsskäl än på grund av sina kulturmiljövärden, men den bestående effekten kommer förhoppningsvis ändå kulturmiljön tillgodo. Det är beklagligt att inte Riksantikvarieämbetets, RAÄ:s, utveckling mot att bli en renodlad sektorsmyndighet inom kulturmiljöområdet kunnat fullföljas i en snabbare takt. Det hade kanske kunnat bidra till att kulturmiljöaspekten tydligare hade påverkat även arbetsmarknadspolitiskt motiverade insatser. Avknoppningen av Statens historiska museer är ett viktigt steg som borde följts av en motsvarande förändring när det gäller den arkeologiska uppdragsverksamheten, UV. När nu infrastrukturinvesteringarna minskar, och därmed behovet av arkeologiska undersökningar betalda av arbetsföretaget, hade ett fristående UV kunnat anpassa sig till denna förändring på ett naturligare sätt än vad som nu sker inom RAÄ:s ram. De uttalanden som gjorts av företrädare för regeringspartiet med anledning av riksdagens beslut, som säger att det skall bli lättare för privata undersökningsföretag att få i uppdrag av länsstyrelserna att utföra arkeologiska undersökningar, hade också ökat i trovärdighet om UV redan nu uppträtt som en helt självständig enhet. Vi hoppas att de utlovade föreskrifterna snabbt kommer ut till länsstyrelserna och också kommer att tillämpas av myndigheten, vilket inte minst är viktigt. Att inom sig - som RAÄ nu får göra - bära en verksamhet som prognostiserats ge ett underskott på 20 miljoner för 1998 kan, enligt vår bedömning, innebära att man måste åsidosätta viktiga myndighetsfunktioner. För att markera att vi anser att detta är otillfredsställande har vi i vårt budgetförslag valt att ta bort det förväntade underskottet. I gengäld har vi förstärkt anslaget Bidrag till kulturmiljövård med nästan 45 miljoner kronor. En avsikt med detta är att markera att de kulturmiljömässiga skälen till vårdande insatser skall kunna hävdas med större tyngd gentemot de arbetsmarknadspolitiska om ämbetet disponerar ett större anslag. Även på museiområdet sker stora förändringar. Ett symboliskt tecken på detta är att under anslaget till centrala museer anslås drygt 50 miljoner till ökade hyreskostnader för nya och dyrare lokaler. Elisabeth Fleetwood har tidigare i debatten uppmärksammat detta. Jag vill understryka, och det kraftfullt, utskottets eniga förväntan att riksdagen skall få ta ställning till ett förslag om hyressättning av ändamålsfastigheter som ger museer och andra hyresgäster inom vårt utgiftsområde en rimlig möjlighet att disponera sina resurser på ett för verksamheten optimalt sätt. Det får inte bli ett självändamål att den statliga fastighetsförvaltningen liknar den privata fastighetsmarknadens aktörer. Det leder bara till att statliga medel tvingas in i en rundgång som försvårar den verksamhet som de egentligen är avsedda att stödja. De organisatoriska förändringar som regeringen har genomfört eller aviserat på museiområdet har byggt på ofullständiga och dessutom delvis helt felaktiga premisser. Vi moderater efterlyser ett samlat förslag till struktur inom det statliga musieområdet. Ett sådant förslag bör först och främst innehålla en omprövning av beslutet att sammanföra fler museer än de två etnografiska i Göteborg och Stockholm till en myndighet. Innan riksdagen har fått ta ställning till en helhetslösning är det, som moderata företrädare tidigare i debatten har påpekat, oklokt att bryta upp de existerande sambanden både mellan Östasiatiska museet och Nationalmuseum och mellan Medelhavsmuseet och Statens historiska museer. Det samlade svenska museiväsendet kan organiseras efter olika principer. Museiutredningen, på sin tid, gav en god bild av några olika alternativs för och nackdelar. Den nuvarande ordningen med ansvarsmuseer har blivit en papperstiger utan resurser och utan möjligheter att fungera. Det måste bli ett slut på plottrandet. Kulturdepartementet måste samla sig till ett heltäckande förslag. I det sammanhanget borde man också överväga tanken att låta bidragen till de icke-statliga museerna handläggas av de museienheter som uppfattas som kompetenta inom respektive område. Det skulle i sin tur kunna medföra en efterlängtad avlövning av Statens Kulturråd. Då skulle också systemet med nationella uppdrag inom museiområdet kunna överblickas så att museer med olika huvudmän kunde komma ifråga för olika typer av uppdrag inom ramen för det nationella kulturarvet. Fru talman! Vi har inga invändningar mot den föreslagna medelstilldelningen till de centrala museerna. Inte heller den totala ramen för bidraget till de regionala museerna ger anledning till påpekanden. Däremot vill jag för egen del redan nu varna för de effekter som försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning kan få för många regionalt viktiga museer. I min egen valkrets är det speciellt Fredriksdalsmuseet i Helsingborg som jag tror kommer att få svårt att få del av den samlade skånska kulturpåsen, när så många tunga kulturinstitutioner i Malmö verkar ha övergivits både av sina huvudmän och de kommunala anslagsgivarna. Hade det funnits öronmärkta museer i länet hade det varit lättare att hävda just museernas behov. Även i år har vi moderater invändningar mot bidraget till Arbetets museum. Vår kritik bygger på att vi motsätter oss att ekonomiskt starka intressegrupper kan bygga upp en verksamhet som de finner angelägen, för att sedan i efterhand vända sig till staten och hävda att denna bör överta verksamheten. Det måste vid sådana tillfällen krävas att huvudmännen bibehåller ett stort ekonomiskt ansvar för fortlevnaden. Stödet till icke-statliga kulturlokaler föreslår vi skall upphöra. Att i olika sammanhang - det gäller t.ex. anslagen till teatrarna - hävda att det statliga bidraget inte får användas till lokaler och sedan ha ett särskilt anslag för bidrag till kulturlokaler uppfyller inte våra krav på logik. För oss är det naturligt att just lokalansvaret entydigt skall falla på huvudmännen. Vårt sista besparingsförslag inom detta område gäller Riksutställningar. Om det är riktigt, som det hävdas av regeringen, att Riksutställningars mål är att bevara vårt kulturarv har man för länge sedan i sin verksamhet brutit mot detta mål. I den nya myndighetsformen som träder i kraft den 1 januari 1998 bör Riksutställningar inrikta sig på att bli ett serviceorgan och en kunskapsförmedlare till utställare i hela landet. Låt mig också kort kommentera förslaget om Forum för världskultur. Det avvisas, som framgått av debatten, av tre partier, m, c och kd. Vi instämmer naturligtvis förmodligen alla tre i att det är angeläget för de nya svenskarna att känna gemenskap och uppleva fruktbara kulturmöten, men vi är av den uppfattningen att detta bör främjas genom att redan existerande kulturinstitutioner initierar, samordnar och främjar sådana kulturmöten. Vi menar att detta nya forum föder onödig byråkrati och att det skulle finnas risk för att andra kulturinstitutioner skulle minska sina ambitioner i detta hänseende, eller känna mindre ansvar för att spegla andra länders kultur, om vi hamnar i en situation där detta nya forum skall godkänna deras uppslag och idéer. Till sist en kort kommentar till vårt förslag att mer än fördubbla anslaget till utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål. Eftersom vi ser fördelar med att garantin kan lämnas även till icke-statliga utställare, vill vi verka för att den snabbt får en stor omfattning. Det kan då inledningsvis hända att avgifter och kostnader inte kan hållas i balans, även om avsikten naturligtvis är att avgifterna på sikt skall täcka kostnaderna. Det kan då vara bra om ramen är så stor att alla som önskar garantier också kan få det. Fru talman! Jag står självfallet med stor kraft bakom alla reservationer och särskilda yttranden som jag undertecknat, men avstår på grund av en klarsynt insikt i kammarens arbetsbörda från att yrka bifall till något annat än den reservation som Elisabeth Fleetwood redan har angett.

Värderade talman! Jag vill börja med att nämna något om Folkrörelsernas Konstfrämjande. Det är mycket välkommet att kulturutskottet enigt begär av regeringen att inför nästa budgetår öka stödet till Folkrörelsernas Konstfrämjande. Den organisationen bildades så sent som 1992 sedan det tidigare Konstfrämjandet avvecklats. I Folkrörelsernas Konstfrämjandes målsättning ingår att med verksamheten nå människor som tidigare har ringa erfarenhet av bildkonstområdet. Dess verksamhet är omfattande. Sedan 1992 har mer än 25 000 konstverk - ägda av konstnärerna själva - förmedlats och 5 000 utställningar genomförts runt om i landet. Folkrörelsernas Konstfrämjande arrangerar dessutom konstresor, studiebesök och konstvisningar. Jag är övertygad om att verksamheten har stor betydelse för att hos allmänheten öka intresset för bildkonst. Just nu pågår en utställning på Nationalmuseum om det gamla Konstfrämjandets femtioåriga verksamhet. Kulturutskottets beslut var ett välkommet besked i det sammanhanget. Värderade talman! Jag hade hoppats få stöd för Folkpartiets förslag om en ökad satsning på folkrörelsearkiven. Det finns ett åttiotal sådana arkiv runt om i landet. De arbetar på uppdrag av ett rikt föreningsliv och en ideell sektor, och de är en resurs för såväl offentlig som privat sektor. Arkiven efterfrågas bl.a. inom vetenskaplig forskning, släkt och hembygdsforskning, skola och kulturliv. Inför den satsning på dokumentation om industrisamhällets historia, som regeringen bl.a. stöder genom ökning av anslaget till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, anser Folkpartiet att även folkrörelsearkivens resurser bör förstärkas ytterligare. Det som i Arbetarrörelsens Arkiv redovisas om de centrala organisationernas historia motsvaras på regional och lokal nivå av materialet i folkrörelsearkiven. För den historiska helheten är det angeläget att även den lokala verksamheten dokumenteras på ett för forskningen lämpligt sätt. Tyvärr har jag den här gången inte fått stöd i utskottet för ökad satsning på folkrörelsearkiven. Jan Backman aktualiserade den märkliga hyressättningen för statliga museer. Man får den uppfattningen att staten bygger museer, och sedan sätter man en hyra som om det gick att använda lokalerna till vad som helst, och som om de som ansvarar för ett museum skulle gå ut på allmänna marknaden och pröva om man inte kunde hyra ut lokalerna till något annat. Jag tycker att det vore rimligt att regeringen snarast kommer med ett förslag om vettiga principer för hyressättningen. Det gäller inte enbart på museiområdet. Jag hörde häromdagen ett exempel från ett regemente där en regementschef funderade över om han inte skulle ta och förlägga hela sitt regemente i fält och meddela att han inte längre behövde lokalerna för att slippa att betala hyran. Den risken måste vi försöka att eliminera även på museiområdet. Värderade talman! Riksdagen beslöt under förra riksmötet att ett samlat etnografiskt centralmuseum - ett museum för världskultur - skall inrättas i Göteborg fr.o.m. 1999. I detta skall ingå det förstatligade Etnografiska museet i Göteborg samt Folkens museum - etnografiska i Stockholm, Medelhavsmuseet i Stockholm och Östasiatiska museet i Stockholm. Folkpartiet motsatte sig förslaget och ingår alltså inte i den majoritet som är underlag för riksdagens beslut. Man skulle kunna tycka att när beslutet väl är fattat i riksdagen borde man kunna lämna ärendet och acceptera majoritetens beslut. Eftersom det här är ett ärende som det tar relativt lång tid att planera och genomföra ville Folkpartiet ha upp ärendet på riksdagens bord igen. Därför framförde vi återigen våra synpunkter i motion till årets riksmöte. Jag inser att en regering måste ha mod och kraft att driva ett ärende även mot en högljudd opposition. Det kan t.o.m. vara så att en oppositions metoder får motsatt effekt och stärker en regerings vilja att verkligen visa vad majoritet innebär. Majoriteten för det här beslutet är inte särskilt stark. Socialdemokrater och vänsterpartister är grunden. Det här är ett bra exempel på hur en majoritets vilja kan markeras med mycket små marginaler. museiflytten från Stockholm till Göteborg stöds i stor utsträckning även av experter. Regeringen har tillfrågat ledande internationella experter, och jag tycker inte att regeringen kan hävda att stödet från dem är särskilt tydligt. Åtminstone inte till regeringens fördel. Folkpartiet anser att den förändring som förra årets riksdagsbeslut innebär är särskilt anmärkningsvärd med tanke på Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet. Östasiatiska museet är ett renodlat konstmuseum och inte ett etnografiskt museum. Det bildades så sent som 1959 genom att de statliga samlingarna av östasiatisk konst sammanfördes. Ungefär hälften av museets samlingar tillhör Nationalmuseum. Östasiatiska museet är totalintegrerat med Nationalmuseum och har sina lokaler i dess närhet, där också Moderna museet finns. En mängd praktiska problem löses gemensamt mellan de tre museerna, t.ex. transporter och bevakning. Den kompetens som finns på Östasiatiska museet är helt inriktad på museet som konst och arkeologimuseum. Eftersom riksdagens beslut innebär att Östasiatiska museets publika verksamhet skall bevaras i Stockholm finner Folkpartiet ingen som helst anledning att överföra Östasiatiska museet till Göteborgs världskulturmuseums ansvarsområde. Den besparande gemenskap med sambruk av de flesta serviceresurserna som nu präglar museerna på Skeppsholmen i Stockholm borde bevaras. Om det administrativa samgåendet mellan Östasiatiska museet och Etnografiska museet i Göteborg skulle fullföljas enligt den tidsplan vi nu känner, skulle det bli stora problem för Östasiatiska museet med upphandling av olika tjänster som behövs för museets verksamhet. Jag anser att Kulturdepartementet borde studera detta noga innan ärendet fullföljs. Samma argumentation kan användas mot beslutet att sammanföra Medelhavsmuseet med Världskulturmuseet. Ungefär hälften av Medelhavsmuseets samlingar tillhör Nationalmuseum. Om en omorganisation som påverkar Medelhavsmuseet skall ske, är det enligt Folkpartiets uppfattning mer naturligt att överföra Medelhavsmuseet till Statens konstmuseer än till det nya Världskulturmuseet. Värderade talman! Jag är angelägen om att inte föra debatten i det här ärendet så att hela ärendet knyter sig. Regeringen utreder nu med hjälp av olika experter och en parlamentarisk grupp hur det nya etnografiska museet i Göteborg skall utvecklas. Det är glädjande att det blir ett sådant museum i Göteborg. Min förhoppning är dock att regeringen skall ha mod att ändra beslutet vad gäller Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet, om det visar sig att ny kunskap om samhörighet och praktiska lösningar når regeringen. Jag har svårt att tro att regeringen i kraft av en knapp majoritet i riksdagen vill genomdriva en förändring som har så litet stöd i expertgrupper inom området. Värderade talman! Vi har i reservationerna 36 och 37 markerat uppfattningen i de här ärendena. Eftersom jag gärna vill ha den markeringen tydligt dokumenterad i riksdagens protokoll, yrkar jag bifall till de reservationerna. Marianne Andersson nämnde stödet till Akvarellmuseet i Tjörns kommun. Också jag tycker att riksdagen borde kunna anslå de återstående medel som behövs för att det efterlängtade akvarellmuseet skall komma i gång.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 12 om fri entré på museer. Vänsterpartiet vill stimulera barn och unga att gå på museum. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har grupper från förskolor och skolor minskat från 45 000 år 1994 till 39 000 år 1996. Det är oroande. Orsaker kan vara brist på vuxna i skolan, läraravtalet, långa resor eller dyra inträdesavgifter. Vänsterpartiet vill därför göra något åt tillgängligheten för barn och studerande till våra museer. Vi föreslår därför att man skall utreda frågan och se om man kan införa gratis entréavgifter för dessa grupper. Vänsterpartiet anser vidare att det är nödvändigt med inrättande av ett kvinnomuseum. Det behövs en motor i museivärlden för att man skall få alla museer att arbeta med könsperspektiv och ge kunskap om kvinnans historia. Vi föreslår därför ett museum med nationellt ansvar. Museer är platser där historien skall tolkas och gestaltas. Under de senaste åren har det blivit alltmer uppenbart att det hittills på våra museer varit historien om män som gestaltats sedd genom mansögon. Vi hävdar att det finns ett behov hos både kvinnor och män att förstå sig själva och att söka sina rötter i sociala och kulturella miljöer. Det finns därför ett behov av ett museum som i framtiden tar sig an uppgiften att insamla, systematiskt behandla och bearbeta föremål, information och forskning om kvinnans historia och situation. Fru talman! Världskulturmuseet är en ständigt återkommande fråga, där blockpolitiken gjort sig gällande. Helt klart är att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna enats om att utveckla de tre Stockholmsmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Folkens museum. Vi tror att ändrade perspektiv i form av en myndighet förlagd i Göteborg är bra. Vi tror även på andra breddade perspektiv där den nya myndigheten kan bedriva ett aktivt publikarbete i samverkan med skolan, universitet, lärarutbildningar, kulturinstitutioner, bibliotek, invandrarorganisationer, ungdomsorganisationer, hembygdsföreningar och andra folkrörelser. Vi vill skapa en mötesplats, där föremål exponeras i en dynamisk miljö i Göteborg. Den skall lära om vårt ursprung och om vad som skapat dagens civilisation, och den skall spegla olika kulturer, våra likheter och våra olikheter. Vi tror på att dessa fyra museer, tre i Stockholm och ett i Göteborg, har samlingar som på olika sätt gestaltar olika världskulturer. Museerna spränger över disciplinerna konstvetenskap, antropologi, etnografi, arkeologi och religionshistoria. Vi tror att detta kan skapa något nytt i en ny myndighet. Vi kan lättare förstå helheten om vårt ursprung och därmed ge möjligheter till förening. Att någon kan förringa att ett ansenligt belopp om 29 miljoner kronor kommer att tillföras den nya myndigheten och säga att det kommer att innebära en utarmning av de tre Stockholmsmuseerna är för mig obegripligt. Givetvis kan man göra mycket med dessa pengar. Vi tror att det genom samordning finns möjlighet att förstärka de publika verksamheterna både på de tre museerna i Stockholm och på centralmuseet i Vänsterpartiet anser även att en översyn av arkiven är nödvändig. Vi anser att propositionen är mycket passiv i det avseendet. Den beskriver arkivens funktion som myndighet, förvaltare och förvarare, och den synen delar vi också. Men propositionen beskriver alldeles för litet arkivens andra roll, att skapa kännedom om kulturarvet och öka tillgängligheten till arkivens material. Detta berörs knappast i propositionen. Jag skulle vilja att alla i kulturutskottet, ja, alla i hela riksdagen, tog sig tid för ett besök på våra arkiv, främst Krigsarkivet. Det är där de största förändringarna måste komma till stånd. När jag kom dit fick jag upplevelsen av att gå 30 år tillbaka i tiden. Min uppmaning till alla är: Gå dit! Sedan kanske vi kan göra något åt arkivväsendet. Tidigare slog man ihop arkiven, men nu måste vi gå vidare och utveckla dem så att vi kan öka tillgängligheten för medborgarna. Jag delar helt de åsikter om Foto-Sesam som förts fram tidigare från talarstolen. Jag instämmer också i det som sagts om verksamhetspengar och hyreskostnader för våra museer. Det är ett stort problem. Det är viktigt att stora hyreskostnader inte döljs i kulturbudgeten. Jag instämmer också i det som sagts om ett akvarellmuseum.

Fru talman! För tydlighetens skull vill jag igen yrka bifall till Miljöpartiets budgetreservation nr 45 under mom. 61. Där har vi råd med länsmusik men avvisar bestämt att ge skattemedel till fackföreningar. Jag skall tala om kulturmiljön. Regeringen lyfter fram satsningar på kulturmiljö som viktiga i propositionen. Men det motsvaras inte i de faktiska anslagen. I stället lyfts EU fram, och de möjligheter som finns att därifrån söka medel för bevarande av odlingslandskapets kulturvärden. Jag ser flera faror i detta: dels finns det risk att vi bygger oss fast i ett bidragsberoende som vi inte själva kan styra över, dels borde Sveriges målsättning vara att medlemsavgiften till EU minskar för att ge större prioriteringsmöjligheter åt de enskilda nationerna. Men det finns också rent praktiska problem, då det för de enskilda är svårt, eller upplevs som svårt, att sätta sig in i EU:s bidragssystem. Det är svårt att se de möjligheter som finns. Här är länsstyrelsernas roll extra viktig. De har en stor uppgift att fylla för att bringa klarhet i bidragsdjungeln. De anslag som förut har givits till bygghyttor har setts och upplevts som något mycket positivt. Miljöpartiet vill därför att bygghyttorna skall få fortsatt stöd. De hjälper till att bevara vårt kulturarv genom att gammal hantverkskunskap kan utvecklas och föras vidare till nästa generation. Dessutom ger de faktiskt meningsfulla jobb. Miljöpartiet tycker också att anslaget till icke statliga kulturlokaler har betytt mycket för att man har kunnat bevara och restaurera värdefulla byggnader i stället för att låta dem förfalla. Detta ger också bra jobb ur kulturarvssynpunkt. Detta bidrag och stöd skall finnas kvar. Miljöpartiet vill också utveckla stödet och själva begreppet till att också omfatta vissa icke statliga kulturlokaler som t.ex. museer, teatrar och konsertlokaler. Det skall också gälla mer generellt, t.ex. en kvartersbiograf, ett lokalt kulturhus eller en hembygdsgård. Varför inte? Men det här stödet minskar nu. Möjligheterna för lärlingssystem, den s.k. Hallandsmodellen, visar sig också vara på väg bort nu. Vi exporterar modellen till Polen, men avvecklar den i Sverige. Endera är det så att den ena handen inte vet vad den andra gör, fru talman, eller också kommer det en proposition i samband med vårbudgeten eller så där regeringen gör en samlad insats och lägger fram ett förslag där natur och kulturmiljön prioriteras också när det gäller kronor och ören. Jag kanske måste försöka tänka positivt och se att regeringen verkligen menar någonting när den lyfter fram satsningar på kulturmiljön. Arkeologi har också nämnts. Jag vill bara nämna att det kan vara svårt för Riksantikvarieämbetet att hålla en rimlig balans på den arkeologiska kunskapen. Helt plötsligt verkar ju väldigt många nu vilja ha en gasledning genom Sverige. Bevare oss för den! Vi vill inte ha något fossilbränsle. Jag tänker kanske främst på klimatet, men också ur arkeologisk synpunkt skulle det innebära att den balans som nu uppnåtts skulle rubbas. Vi skulle få importera arkeologer från Norden och kanske från hela Europa för att kunna klara av något sådant. Så bevare oss från gasledningen! Fru talman! Jag vill säga något om den könsmässiga snedrekryteringen inom kulturområdet. Jag menar att den slår igenom i alla led. Det är lätt att förledas att tro att inte bara historien varit enkönad utan att även framtiden så skola bli. Om man ser på bilden av kvinnan i medierna kan då inte jag påstå att vi har kommit speciellt långt. Allt som oftast är det kvinnan som är offer på alla möjliga sätt. Vilken självbild ger detta till unga uppväxande kvinnor? Fru talman! Rasbiologin tycks också ha fått fotfäste igen, fast på ett litet annorlunda sätt. Häromdagen hörde jag några killar på tunnelbanan som talade om ifall tjejer med bred bak var mer intelligenta än andra tjejer. I flicktidningen Vecko Revyn fanns nyligen ett bildreportage om hur man är beroende på hur ens kropp ser ut. Rakt hår, små bröst, smala höfter - ja, då är du en typisk forskartyp! Nog förstår ni att alla tjejer längtar efter att bli forskare, eller hur? För killar finns endast två alternativ: macho eller velour. Att vara pappa lyser fortfarande med sin frånvaro. Det är den mediala likriktningen och historiens konservativa beskrivningar som jag är ute efter nu. Ibland tycker jag att allt återstår. Men visst finns det små strimmor av hopp i öknen. En del enstaka utställningar produceras, och det finns projekt med jämställdhet som tema. Men inte är förslaget om att dra in några procent varje år från landets länsmuseer, länsteatrar och länsmusik för öronmärkning och utbetalning till speciella projekt, typ kön eller klass, något speciellt lyckat förslag? Befintlig verksamhet rycks sönder, samarbete riskerar att försvåras och lokal förankring kan gå förlorad med denna centraliserande modell. Fru talman! För att kunna fokusera på något alldeles speciellt behövs oftast en god förebild. Därför vill vi i Miljöpartiet, och flera med oss, att ett nationellt kvinnomuseum snarast inrättas. Vi talar inte om ett museum där en massa föremål skall samlas, utan om ett museum där kunskap kan föras samman. Det gäller kunskap om kvinnans roll i historien och om religionens betydelse för kvinnans ställning. Jaktens gudinnas betydelse för kvinnors syn på jakt i dag - har den någon betydelse? Det kan vi få reda på där. Det skall vara ett unikt forskningcentrum i världsklass, eftersom det inte finns något sådant här någon annanstans i världen. Med ett sådant här centralt statligt kunskapsoch forskningscentrum om kvinnan i går, i dag och i morgon kan man få hjälp med det mödosamma arbetet att på alla landets museer lyfta in den del av historien som så ofta saknas. Det handlar om kvinnans fotspår i samhällsutvecklingen. Vi i Miljöpartiet menar att ett kvinnomuseum skulle innebära att man visade att jämställdheten tas på allvar. Vi vill också att Kulturdepartementet undersöker hur stor del av de statliga kulturmedlen som fördelas för att synliggöra just kvinnans kulturella roll. Med detta yrkar jag bifall till reservation 14 Det finns två gemensamma reservationer, nr 36 Östasiatiska museet och den organisatoriska tillhörigheten för Medelhavsmuseet. Flera partier står bakom dessa. Jag vill bara härifrån talarstolen också bekräfta att Miljöpartiet står bakom dem. Jag behöver inte upprepa det eminenta anförandet om de här båda reservationerna. Däremot passar jag på att yrka bifall till reservation 35 under mom. 47. Den handlar om tillhörigheten för Folkens museum - etnografiska i Stockholm. Vi i Miljöpartiet är emot en centralisering även här. Vi vill att Folkens museum Etnografiska i Stockholm skall fortsätta att vara ett museum med eget ansvarsområde. Vi vill också vara med och hjälpa till att bygga upp ett etnografiskt museum i Göteborg - precis som hela kulturutskottet samlat tidigare har sagt - också när det gäller pengar. Det är nämligen pengarna som är det viktiga. Det är med pengar man visar vad man egentligen vill, och inte genom att centralisera administration. Med detta tackar jag för det här lilla blocket. Tyvärr får ni träffa mig igen också på det fjärde och sista blocket. Det är så i ett litet parti!

Fru talman! I denna del av debatten om kulturutskottets betänkande nr 1 behandlar vi alltså arkiv, kulturmiljö och museer.

I denna kollektiva minnesbank avsätter vi som folk de minnen som skall lämnas vidare till kommande generationer. Vanskötsel, bristande resurser och luckor i arkivens och museernas minnesbank är lika ödesdigra för vårt folk som minnesluckor eller senildemens är för den enskilde. Oersättliga erfarenheter och minnen går förlorade. En värld och en historia som aldrig upprepas sjunker i glömska och blir för alltid oåtkomlig för dem som kommer efter.

Det vi väljer bort, det vi aldrig arkiverar och bevarar går aldrig att senare reparera och återvinna. Är kammarens ledamöter själva medvetna om att för efterlevande som släktforskar om kanske 200 år blir de enda avtrycken av ert livs historia, som bevaras åt dem, kanske spridda deklarationsblanketter från för vårdslöshet i trafik? All e-post, alla telefonsamtal, fax och TV-sändningar som fyllde denna dag med så stor vikt och betydelse skall visa sig vara skrivna i vatten. Mot denna bakgrund känns det angeläget för oss kristdemokrater att ställa oss bakom utskottets och senare riksdagens beslut att för det kommande året avsätta nära 1 642 miljoner kronor just till våra arkiv, museer och till kulturmiljövård. Vi kristdemokrater delar dock inte utskottsmajoritetens prioriteringar i alla avseenden, därför har vi i några stycken reserverat oss. Vi ställer oss avvisande till försöksverksamheten med ett forum för världskultur. Vi ser det som en uppgift för de redan existerande kulturinstitutionerna att initiera, samordna och främja kulturmöten och på så sätt ge svenska besökare liksom invandrare möjlighet att komma i kontakt med kulturyttringar från hela världen. Vi befarar att regeringens förslag kommer att skapa onödig byråkrati och riskera att minska inslaget av kulturmöten i de redan befintliga institutionerna. Vidare anser vi att riksdagens beslut hösten 1996 att föra samman Östasiatiska museet med Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Göteborg till en ny museimyndighet med säte i Göteborg bör ändras så att Östasiatiska museet även i fortsättningen skall ingå som en museienhet i Statens konstmuseer. För det finns det, som vi har tagit del av, goda sakliga skäl. Östasiatiska museet är ju ett mycket typiskt konstmuseum, vars samlingar till hälften tillhör Nationalmuseum. Dessutom ligger, som vi har hört, Östasiatiska museets lokaler mycket nära både Nationalmuseum och Moderna museet och ingår tillsammans med dessa båda museer i museimyndigheten Statens konstmuseer. När det gäller den organisatoriska tillhörigheten för Medelhavsmuseet avvisade vi kristdemokrater som bekant förslaget att sammanföra Medelhavsmuseet i Stockholm med den nya etnografiska museimyndigheten i Göteborg. Riksdagsmajoriteten, s och v, röstade dock ned oss, men vi anser fortfarande att beslutet är mycket olyckligt och att det bör rivas upp. Vi vill hellre se att Medelhavsmuseet sammanförs med Statens konstmuseer, inte minst eftersom hälften av Medelhavsmuseets samlingar ingår i Nationalmuseums samlingar, som organisatoriskt ingår just i myndigheten Statens konstmuseer. Vi kristdemokrater har också i motionen Kr267 framhållit att Nordiska akvarellmuseet, som skulle bli det första i sitt slag i Europa, skulle få både kulturoch näringspolitisk betydelse. Dessutom skulle museet skapa sysselsättning. Det är inte oviktigt att Statens kulturråd och Nordiska rådet stöder projektet. I vår motion föreslås att Boverket, Statens kulturråd och Arbetsmarknadsverket inom sina anslagsramar skall undersöka möjligheten att tillsammans bidra med de 13 miljoner kronor som behövs för att projektet Nordiskt akvarellmuseum skall kunna förverkligas. Fru talman! Det har redan yrkats på reservationerna 36 och 37, så jag avslutar med att yrka bifall till reservationen 27.

Fru talman! Arbetets museum i Norrköping är ett relativt nytt museum. Man bedriver där en mycket bra verksamhet. Den är inriktad på att ta till vara och dokumentera arbetets historia. Genom att skapa kontakter mellan verksamheter, dokumentera, forska och ställa ut har Arbetets museum alltsedan starten aktivt verkat för att höja intresset för nutidshistoria, särskilt för industrisamhällets historia. Till den verksamheten utgår ett bidrag från staten på drygt 11 miljoner kronor. Därtill har Arbetets museum ett av de nationella uppdragen under åren 1997-1999. Det uppdraget är givet av riksdagen och går i korthet ut på att museet skall vara ett centrum för de många lokala arbetslivsmuseerna som finns i landet. Den rollen fyller Arbetets museum väl. Det är en viktig verksamhet, därför att runt om i landet växer med stark kraft en ny folkrörelse fram. Många eldsjälar är engagerade i att gräva i den egna lokala historien. Det här kan exemplifieras på många olika sätt. Jag har tagit med mig en bok från Uppsala som heter Arbetarstaden Uppsala. Det är en dokumentation som har kommit fram genom en gräv-där-du-stårverksamhet. Uppsala är för de flesta känt som en studentstad. Men självklart finns där också och har alltid funnits arbetare. Historiebilden av just Uppsala blir förstås aldrig hel om inte denna del av Uppsalas historia också belyses. Arbetets museum samlar inte på föremål. Man samlar på människors dokumenterade erfarenheter. Man levandegör dessa erfarenheter i form av utställningar. Genom insamling av yrkesminnen, intervjuer och fotodokumentation har bl.a. kvinnodominerade yrken, det som brukar betecknas som lågstatusyrken, som t.ex. städare, socialarbetare, förskollärare, vårdbiträden och undersköterskor, belysts. För närvarande pågår ett dokumentationsprojekt som går under benämningen Vita rockar, i vilket arbetsvillkoren för dagens undersköterskor, sköterskor och läkare studeras. Det pågår också en utställning vid Arbetets museum under namnet Alla dagar, alla nätter, icke att förväxla med en tidigare finansministers bok. Den beskriver transportarbetares villkor i vårt land, tidningsbud och andra. Under Arbetets museums första år i slutet av 80 talet gjordes av museet en sammanställning av arbetslivsmuseer och miljöer runt om i landet. Sammanställningen omfattade 385 olika miljöer och arbetslivsmuseer. För inte så länge sedan kom en ny dokumentation. Nu omfattar nyutgåvan 1 000 museer och miljöer. Jag tycker att det här är värt att framhålla eftersom det är en beskrivning av växtkraften i det jag vill kalla en folkrörelse. Det skulle också kunna beskrivas såsom professorn i museologi, Erik Hofrén, vid Umeå universitet brukar framhålla, nämligen att människor som aldrig har gått på museer ägnar sig plötsligt åt att bygga upp dem. Fru talman! Det finns en majoritet i riksdagen för ett fortsatt stöd till Arbetets museum. Därmed skulle man kunna låta sig nöjas och inte orda mer om saken. Men Moderaterna i kulturutskottet vill att hela det statliga anslaget plus medlen till det nationella uppdraget för Arbetets museum skall dras in. Jag uppfattar inte att Moderaterna är motståndare till det arbete som bedrivs och som jag har försökt att beskriva här. Men de menar att detta inte är en angelägenhet för staten. Den inställningen fascinerar mig. Hur kan det komma sig att hammaren, skiftnyckeln, skördetröskan eller produktionsprocessen är värda statligt stöd för att visas på museer men inte människan bakom verktygen eller maskinerna? Hur kan det komma sig att de föremål som människor tillverkar skall tas om hand på statsunderstödda museer, men erfarenheterna hos människorna som har tillverkat föremålen inte förtjänar stöd? Varför skall inte det museum som bäst klarar att levandegöra människors erfarenheter ges stöd från staten? Här säger Moderaterna att det är de starka intresseorganisationernas ansvar att själva klara ekonomin. Jag frågar Jan Backman - Moderaternas företrädare i det här sammanhanget - vilken av de nuvarande statsunderstödda museerna som i inledningen inte har haft en intressegrupp, organiserad eller inte, som drivit på för att museet skall komma till stånd? Det ankommer naturligtvis inte på mig att döma den moderata inställningen. Jag tror att ni moderater håller på att bli akterseglade på ett kulturområde som är lika angeläget som det som Artur Hazelius en gång tog initiativet till när han lade grunden till dokumentationen av bondesamhället och allmogekulturen. Fru talman! Jag delar den uppfattning som tidigare förts fram från Centerpartiet och Folkpartiet att det moderata budgetalternativet i kulturbudgeten skulle innebära stora svårigheter på kulturområdet. Jan Backman har berört att Moderaterna är beredda att ta bort 75 % av anslaget från Riksutställningar. Det verkar som att Moderaterna skär i budgeten i allt som kan betraktas som brett i kulturpolitiken. Jag vill något kommentera de nationella uppdrag som berörs i betänkandet. I motioner från Vänsterpartiet finns krav på att ett sådant uppdrag skall ges till Tom Tits Experiment i Södertälje. Miljöpartiet har i en reservation ställt sig bakom en moderat motion och vill att ett nationellt uppdrag ges till Textilmuseet i Borås. Kulturutskottet avstyrker båda förslagen med hänvisning till att den verksamhet med sex nationella uppdrag som nu bedrivs måste genomföras och utvärderas innan vi är beredda att ändra på den ordningen. Frågan om hur kvinnornas historia beskrivs på våra museer och inrättandet av särskilda kvinnomuseer lyfts också in i några motioner. Utskottet har behandlat liknande motioner tidigare och understrukit behovet av att ett könsperspektiv skall anläggas på kulturarvet. Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och de centrala museerna har regeringens uppdrag att redovisa en strategi för att utveckla perspektiven på kön, klass, kulturell bakgrund och generation. Detta visar, enligt utskottsmajoritetens uppfattning, att åtgärder redan har vidtagits för att centrala och regionala museer skall ägna frågan uppmärksamhet och satsa stora resurser på att visa kvinnornas historia. Det är självklart en angelägenhet för riksdagen att följa frågan och se till att utvecklingen blir den vi alla önskar. Göteborg avgjordes av riksdagen förra året. Jag har uppfattat att Charlotta Bjälkebring har kommenterat frågan på ett bra sätt. Det finns inte här någon anledning att från utskottets sida föreslå att riksdagen omprövar sitt tidigare ställningstagande. Jag antar att jag får möjlighet att kommentera den frågan och även andra frågor i det replikskifte som möjligen kommer att uppstå.

Fru talman! Björn Kaaling koncentrerar sig mycket på den besparing vi moderater föreslår när det gäller Arbetets museum. I vår syn på museerna går det inte att särskilja arbetslivet från det mänskliga livet för övrigt. Enligt vår uppfattning måste industrisamhällets historia skildras i samma museala former som andra delar av vår historia. Nära mitt hem finns Råå museum för fiske och sjöfart. Där har man samlat på sig gamla fiskeredskap, gör uppteckningar av fiskarnas, fiskarhustrurnas och fiskaränkornas minnen och där driver man släktforskning kring fiskarsläktena som har bott i de olika husen i min stadsdel. Man verkar på alla sätt för att bevara minnen från både arbetsliv och industrisamhälle. Där ger hembygdsrörelsen, landsantikvarien, Länsmuseet och experter från Stadsmuseet stöd och synpunkter på utställningsarrangemang, katalogisering och arkivföring. Jag tror inte att man anser att Arbetets museum i Norrköping bidrar till att man i Råå ytterligare kan förstärka bilden av arbetslivets historia i det lokala perspektivet. Jag tror att det är så på många ställen. Jag kan förstå att Erik Hofrén, professor i Umeå och tidigare chef för uppbyggnaden av Arbetets museum, försvarar verksamheten där. För oss finns det mer än tusen museer som uppfyller den uppgift som Arbetets museum anser sig göra.
Fru talman! Jag känner inte till hur länge Råås museum har funnits, Jan Backman. Men museet gör säkert en bra och viktig insats. Men Arbetets museum fungerar inom det nationella uppdraget som ett stöd för många av de eldsjälar som arbetar med att försöka ta till vara det lokala industriarvet. Det är en viktig arbetsuppgift. Det är ohyggligt beklagligt att Moderaterna är så fastlåsta i en ideologisk tankegång att det är ett arbetarrörelsens museum. Jag uppfattar det så att det är grunden i Men i första hand är det Arbetets museum. Sedan är det naturligt att arbetarrörelsen är med och driver på, lika naturligt som att näringslivet driver på i fråga om tekniska museer.
Fru talman! Det finns en huvudregel i vår museiideologi, och det är att den som har påtagit sig ett huvudmannaansvar för en verksamhet också skall bibehålla en del av det ekonomiska ansvaret. Låt mig komma tillbaka till mitt gamla museum i Råå. Där utgår inte ett öre i bidrag från varken stat, landsting eller kommun, utan man jobbar efter ideella principer. Däremot finns det andra museer där huvudmännens ansvar kompletteras med statliga och samhälleliga bidrag. Men just i fallet med Arbetets museum, med de tre tunga organisationerna LO, TCO och Kooperativa förbundet, har man i efterhand låtit ansvaret övergå till staten, utan att de själva finns kvar som viktig bidragsgivare. Det är det som vi tycker är fel, och det är därför som vi yrkar avslag på detta anslag.
Fru talman! Av den framställning som Jan Backman gör kan man få intrycket att de organisationer som är stiftare av Arbetets museum inte tar något ekonomiskt ansvar för verksamheten. Det låter på Jan Backman som att dessa stiftare har dragit sig ur det ekonomiska ansvaret. Så är inte fallet. Hela den fastighet som Arbetets museum är inrymt i är en egendom som tillhör de här organisationerna, och de tar kostnaderna för fastighetens skötsel osv. Det är ganska stora pengar som organisationerna har gått in med i det sammanhanget också.
Fru talman! Käre Björn Kaaling! Vägen till ett jämställt samhälle är så oändligt lång. Vi behöver samla kunskap och forskning på ett ställe och hjälpa landets museer att göra det som vi båda vill, nämligen lyfta in den andra halvan av mänskligheten på museerna. Men det behövs goda förebilder. Nu säger Björn Kaaling att åtgärder har vidtagits och att riksdagen skall följa utvecklingen. Vad har då hänt på de tre år som jag har suttit i riksdagen?
Fru talman! Var och en av oss som rör oss ute på landets museer ser att man i större och större utsträckning lyfter fram kvinnornas roll i historien. Jag tycker att det är viktigt att vi ser detta. Jag förstår mycket väl grundtanken i Vänsterpartiets och Miljöpartiets krav på ett speciellt kvinnomuseum, men det handlar också om att vi skall se att det händer saker på detta område. Skälet för att driva kravet på ett speciellt kvinnomuseum blir ju starkare om man blundar inför det som händer på landets museer. Jag tycker inte att man skall göra det. Däremot tycker jag att det här är en fråga för alla museer. Den utveckling som nu sker går i rätt riktning. Jag vet att det återstår mycket att göra på området, men vi kan se tiden an med tillförsikt.
Fru talman! Jag skall vara väldigt konkret, och inte bara tro. Häromveckan fick mitt äldsta barn reda på av sin gymnasielärare i svenska att det inte finns några tidstypiska författare från 1800-talet som är kvinnor. Det är dagens verklighet. Det museum som jag talar om, där vi samlar kunskap och forskning om kvinnan i historien och kvinnans roll i religionen, kan också vara en utbildningskälla för landets lärare. Vi behöver utbilda oss. Det gäller inte bara museipersonal utan också dem som jobbar på vår största kulturinstitution, skolan. Det behövs goda förebilder. Vad har hänt på tre år? Hur lång tid har Björn Kaaling på sig för arbetet för det jämställda samhället? Barn växer och blir stora, och gammal konservatism cementeras under den tid som Björn Kaaling har tålamod. Är det verkligen en så dum idé att göra någonting konkret nu och ge en god förebild?
Fru talman! Till det här vill jag bara säga att ett kvinnomuseum i sig inte är en dum idé. Det är naturligtvis en möjlighet. Men den bättre vägen är att museerna i större utsträckning tar detta ansvar i den ordinarie verksamheten. Om man går ut och tittar ser man också att museerna ökar sina ansträngningar på det här området. Vi skall inte blunda för det, som jag framhöll tidigare, utan vi skall se detta. Vi skall se tiden an. På frågan om hur lång tid det får ta vill jag svara att jag har lika lång tid på mig till jämställdheten som
Värderade talman! Björn Kaaling! Det kan knappast ha någon betydelse för underlaget för det nya etnografiska museet i Göteborg om Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet förs dit eller inte. Jag får den uppfattningen att det däremot för de senare museerna har redovisats problem efter problem vid en sammanslagning. Jag vill fråga: Tror Björn Kaaling att regeringen kommer att ta någon hänsyn till vad som kommer fram under ärendets beredning och att eventuellt modifiera ärendets fullföljande?
Fru talman! Jag önskar nästan att Carl-Johan Wilson hade ställt den frågan när kulturministern var här, dvs. om regeringen tänker ta hänsyn till vad som kommer fram. När nu en världskulturkommitté utreder frågan får vi utgå från det. Det förslag som den underhand presterar och slutligen lägger fram är naturligtvis det som regeringen kommer att bygga sina ställningstaganden på. När det gäller Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet kan man naturligtvis rada upp problemen med att bryta ut dessa museer ur nuvarande organisationer och föra in dem i en ny myndighet. Det finns säkert en del svårigheter, men det är inga omöjligheter. Det går att lösa den typen av administrativa problem, som det har pekats på tidigare under debatten. Jag har själv för inte så länge sedan suttit med i en marinmuseikommitté, där det handlade om att föra över Marinmuseum i Karlskrona från Statens försvarshistoriska museer administrativt till Statens sjöhistoriska museer. Det innebar att man fick flytta administration, men det var inte omöjligt. Detta går självfallet att göra. Jag vill understryka det Charlotta Bjälkebring tidigare sade, att det grundläggande är att det finns samordningsvinster och värden som inte skall underskattas i en sådan här sammanslagning till en museigrupp. Man kan få en ny form, som tidigare inte är prövad och som är värd att pröva.
Värderade talman! Jag tycker ändå att det är litet märkligt att man genomdriver ett beslut när problemen är så stora att man får ägna en massa kraft åt att försvara de angrepp av saklig art som riktas mot projektet i stället för att hösta in glädje över att det kommer något gott från förslaget. Sedan undrade Björn Kaaling varför jag inte frågade kulturministern om detta. Det beror på att jag har respekt för den ämnesfördelning som vi har gjort för dagen. För mig duger Björn Kaaling alldeles utmärkt som representant för regeringspartiet.
Fru talman! De angrepp som Carl-Johan Wilson pratar om grumlar inte någon glädje i det här sammanhanget. Det räcker med den majoritet vi har för att kunna gå vidare. Vi hade gärna sett en bredare majoritet, men den var inte möjlig att nå. Glädjen skall vi hösta in tillsammans med Carl-Johan Wilson i framtiden när vi ser att det var ett mycket bra förslag och att det kommer att fungera på ett bra sätt. Att sammanföra de aktuella museerna i en ny myndighet innebär, som jag ser det, att man bryter det traditionella museimönstret. Vi är övertygade om att det kommer att gynna museibesökarna - medborgarna - och på sikt också Museisverige. Det är ett nytt inslag som vi kommer att kunna dra lärdom av i framtiden och som jag är övertygad om kommer att vitalisera Museisverige.

Fru talman! Om man är född och uppvuxen i Borås på 40-, 50 eller 60-talet är man starkt påverkad av den textila produktion som blomstrade där. Så var det för mig, och så var det säkert för de allra flesta boråsare. Nästan alla hade någon anknytning till produktionen, oavsett om det gällde spinneri, väveri, trikåstickning, konfektion, försäljning eller postorder. I snart sagt varje hus pågick någon verksamhet inne i någon bostad eller i någon liten källarlokal. Det är mot den bakgrunden som jag har skrivit motionen om Textilmuseet i Borås, vilket nu brottas med finansiella problem. Bygdens textila tradition, med en industriell inriktning, kan sägas börja med Mor Kerstin i Kinna, som föddes 1774. Hon var den första vävnadsförläggaren, och hon hedrades av Karl XIV Johan med ett hängsmycke i guld för sina pionjärinsatser på området. Hemväverskor, och för den delen också vävare, producerade, och knallarna sålde såväl i Sverige som utanför landets gränser. Från denna början har Borås och Sjuhäradsbygden en textil tradition som spänner över sekler. Kunskaper och erfarenheter har gått i arv i generationer från det hantverksmässiga till dagens högteknologiska industri. Fortfarande är hälften av den svenska textilproduktionen koncentrerad till Boråsregionen. På Textilmuseet i Borås, som stilenligt är inrymt i f.d. Åkerlunds Bomullsspinneri - uppfört år 1898 - finns dokumentation som spänner över ett stort textilt område. Här finns samlingar av redskap, maskiner, kläder, foton, dokument och facklitteratur. Allt detta är naturligtvis av nationellt intresse, men det har även uppmärksammats internationellt. På museet finns ett antal autentiska miljöer som visar såväl arbetsvillkoren som bostadsförhållandena för de anställda under skilda tidsepoker. Här finns t.ex. såväl Algot Johanssons sysal som hans mycket exklusiva matsal i nationalromantisk stil. Ett stort utrymme tar det hundratal väl fungerande textilmaskiner som fortfarande är i drift. Här speglas mer än ett sekels textilhistoria med maskiner för allt från snörflätning, spetsvirkning och enklare vävning till jacquardvävning. Kompetens att sköta dessa maskiner finns fortfarande, men risken att förlora den om museets verksamhet inskränks är uppenbar. På Textilhögskolan i Borås finns en unik kompetens när det gäller rekonstruktion av gamla textilier. Nämnas kan guldtyget till drottning Margaretas klänning. Aktuellt nu är en rekonstruktion av Tutankhamuns kläder, som man avser att premiärvisa på museet och därefter skicka ut i världen. Det samarbete som sker mellan Textilhögskolan och Textilmuseet är berikande för båda verksamheterna. Fru talman! Det finns givetvis mycket mer att säga om Textilmuseet, t.ex. om textilkonservering, forskarsalen, dräktsamlingarna, de ca 300 000 tygproverna och fotoarkivet med mer än 400 000 fotografier. Men jag hoppas att jag ändå har klargjort det unika med textilmuseet i Borås. Här speglas alltså en epok som under århundraden inte bara påverkat en hel bygd utan också hela Sveriges industriella utveckling. Här finns ett unikt material och en kompetens av nationellt intresse för framtiden. Det är därför av yttersta vikt att textilmuseet ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet även i ekonomiskt kärva tider. Fru talman! Jag har i dag suttit i sammanträde i en utredning som är inne på sitt slutvarv och har inte kunnat följa debatten. Jag förstår att jag har fått ett visst stöd för motionen, och jag tackar för det stödet. Jag får säga att jag respekterar utskottets uppfattning i denna fråga om att de nationella uppdragen skall utvärderas innan nya uppdrag delas ut. Därmed avstår jag från att yrka bifall till min motion, även om jag givetvis står bakom den. Det är förstås min förhoppning att Textilmuseet skall kunna få ett nationellt uppdrag eller ännu hellre stödjas på ett annat, mer permanent sätt. Jag menar att det är av nationellt intresse att de stora samlingarna och den kompetens som är knuten därtill kan bevaras för framtiden. Jag ber att få återkomma i denna fråga.

Fru talman! Jag skall något behandla de två första rubrikerna under detta avsnitt, dvs. trossamfund och sedan folkbildning. Några sidor i budgetpropositionen handlar om trossamfund. Ett mindre stycke ägnas åt bibelöversättningen, som genomförs av Bibelkommissionen och som i nuläget finansieras på så sätt att staten står för ena hälften och Kyrkofonden för andra hälften. Kommissionen har arbetat i 25 år och skall enligt tilläggsdirektiv från regeringen bli klar i slutet av 1999. Det är ovanligt att en statlig utredning som Bibelkommissionen får exakta direktiv om när den skall vara klar. Den skall nämligen vara klar " - i så god tid att en ny samlad utgåva av bibeln i olika upplagor skall kunna bli allmänt tillgänglig och tas i bruk första söndagen i advent 1999". Detta tilläggsdirektiv har orsakat kommissionen en hel del problem, eftersom man måste skynda på med att slutföra sitt arbete. Då kan i värsta fall kvaliteten bli lidande. Det gäller nu Gamla Testamentet. Nya Testamentet stod klart 1981, som de flesta säkert känner till, och Apokryferna kom 1986. Tilläggsdirektiven gör att den bibel som kommer att finnas tillgänglig i advent 1999 saknar viktiga avsnitt såsom notapparat, parallellhänvisningar och uppslagsdel. Det tar ytterligare något år att få fram dessa, varför det på grund av tilläggsdirektiven kommer en bibel 1999 och en ny utgåva med notapparat m.m. något år senare. Frågan är vilket intresse den fullständiga bibeln kommer att väcka när det kom en bibel till millennieskiftet året före. I budgetpropositionen står det, som jag nyss citerade, att bibeln från 1999 skall finnas i olika upplagor. Jag har ställt en fråga om detta. Detta är något nytt, men det krävs enligt regeringen inga tilläggsdirektiv. Vad betyder det egentligen att den skall finnas i olika upplagor? Innebär det ännu mera arbete för kommissionen? Regeringen har visat liten förståelse för de problem jag här tar upp. Detta är förmodligen sista gången i vårt land som en bibelöversättning sker i form av en statlig utredning. Jag tror att Sverige är det enda landet i världen där man översätter Bibeln i form av en statlig utredning. Detta är den tredje officiella bibelöversättningen i Sverige. Att det ändå har varit så beror väl på att man anser att Bibeln har ett allmänkulturellt värde och alltså inte bara är av intresse för kyrkor och samfund. Herr talman! Folkbildningen spelar sedan länge en vital roll i det svenska samhället. Det var i samband med att Folkbildningsrådet bildades 1991 inte självklart att studieförbund och folkhögskolor skulle finnas inom samma organisation. De som studerar på folkhögskola går ofta två år på samma skola. Ibland går de både tre och fyra år. Det är förstås en väsentlig skillnad mellan någon som studerar på folkhögskola och någon som deltar i en studiecirkel. För den som läser på folkhögskola finns därför inte alternativet inom övrig folkbildning, utan oftast inom den kommunala vuxenutbildningen. När vi ser på nu tillgänglig statistik för kunskapslyftet finner vi också att komvux dominerar totalt: 92 % har hamnat inom komvux. Vi har i vår motion Kr272, som behandlas i det här betänkandet, påpekat att kommunerna i större utsträckning skulle kunna ta vara på möjligheten att samarbeta med folkhögskolorna. Detta skulle också höja kvaliteten på många kurser. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att det "vid anvisandet av medel till kommunernas medverkan i kunskapslyftet, har förutsatts att kommunerna tar i anspråk studieförbundens och folkhögskolornas speciella förutsättningar, erfarenheter och kompetens för att åstadkomma en så god utbildningssituation som möjligt för den enskilde". Detta är ett citat från det betänkande vi nu behandlar, där det i sin tur citeras från betänkandet från i fjol. Nästa gång utskottet uttalar sig i frågan räcker det inte att citera en tidigare utskottstext, utan man måste gå vidare och se till utfallet, till den praktiska verkligheten. Många kommuner har helt enkelt struntat i utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet, som också blev riksdagens beslut. Jag har senast i dag fått detta bekräftat via kontakter med Folkbildningsrådet. Ett annat förhållande som måste beaktas är vilka som studerar inom kunskapslyftet och vilka det var avsett för. OECD-statistik från 1995 säger att drygt 30 % av befolkningen i Sverige mellan 25 och 64 år enbart har grundskoleutbildning. I yngre åldrar, vad gäller personer mellan 25 och 34 år, har 19 % av männen och 15 % av kvinnorna enbart grundskola. Men det är inte dessa som i första hand kommer till kunskapslyftets kurser, utan där dominerar elever som har minst tvåårig gymnasieutbildning. De utgör betydligt mer än hälften, 57 %. Det blir alltså inget lyft för de lägst utbildade, eftersom merparten av insatserna således går till dem som har gått en tvåårig gymnasielinje eller har hoppat av eller genomgått en treårig linje. Dessutom är kvinnorna i stor majoritet, trots att det alltså är de yngre männen som har den lägsta utbildningen. Vissa kurser inom kunskapslyftet är rena flickskolorna. Det är givetvis för tidigt att i dag ge en total beskrivning av hur kunskapslyftet fungerar i våra kommuner, men den hittillsvarande rapporteringen har nästan bara gällt kvantiteten och inte kvaliteten. Nu borde det vara dags att också se på kvaliteten. Utbildningsdepartementet, som håller i planeringen för kunskapslyftet, vill nu ge kunskapslyftet en större bredd. Man vill inte att den skall vara så hårt styrd av behörighetskurser inom gymnasieskolan, utan den skall kunna vara mer förberedande för arbeten inom industrin. Det är precis vad vi har talat om inom vårt parti ganska länge. En nyhet från den 1 juli 1998 är att Skolverket tar över dialogen med kommunerna efter den särskilda delegationen för kunskapslyftet som har funnits hittills. Den upphör alltså i samband med detta. Det gäller i det sammanhanget att bevaka folkbildningens intresse, inte minst med tanke på att folkbildningen hittills har beaktats i ganska ringa omfattning. Skolverket har hittills inte haft någon egentlig kontakt med folkbildningen. Herr talman! När vi moderater prioriterar inom utbildningssektorn, dit vuxenutbildningen också hör, är vi noga med att satsa på den utbildning som just nu är mest underdimensionerad, områden där företagen ofta saknar arbetskraft samtidigt som många går arbetslösa. Det är därför vi satsar på kvalificerad yrkesutbildning. Vi vill ha 15 200 platser mer än regeringen fram till sekelskiftet. Vi vill också ha ett tekniskt basår i högskolans regi. Det är en viktig prioritering, och vi anslår därför medel för ytterligare 2 000 Inom folkbildningen sparar vi, som redan har nämnts, nästa år 275 miljoner kronor av ett anslag på totalt drygt 2,4 miljarder. Utskottsmajoriteten skriver att det handlar om litet mer än 11 %. Det blir 9 % om man behandlar de 40 miljonerna till de fackliga organisationerna i särskild ordning, och det tycker jag faktiskt att man skall göra. Det är knappast fråga om folkbildning när de fackliga organisationerna får pengar för uppsökande verksamhet bland arbetslösa medlemmar. Det är en facklig organisations plikt att av eget intresse ha god kontakt med sina arbetslösa medlemmar. Jag har talat med en hel del TCO-medlemmar om detta. Jag är själv helbetalande medlem av ett TCO-förbund sedan 35 år. Alla jag har talat med delar vår uppfattning i den här frågan. En fackförening skall inte ha extra pengar för att uppsöka arbetslösa kamrater. Misstanken är, som sagts här tidigare, stark att det egentligen är fråga om ett extra bidrag till organisationer som står regeringspartiet nära. Dessutom har man hittills inte lyckats. Man har inte förmått yngre, lågutbildade män att studera inom kunskapslyftet. Trots det skall man få 40 miljoner också nästa år. Vi tycker inte att det är bra, för att uttrycka sig litet försiktigt. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som Elisabeth Fleetwood redan har framfört, dvs.

Värderade talman! Jag skall här endast ta upp två ärenden. Först gäller det folkbildningen. Regeringen aviserar att den under våren 1998 kommer med en proposition om folkbildningen. Det skall bli spännande att få del av den. Det gör också att det inte finns anledning att ägna det ärendet särskilt stor möda just nu. På en punkt är jag besviken på regeringens hantering av folkbildningens roll när det gäller den femåriga vuxenutbildningssatsningen kunskapslyftet. Folkbildningen - studieförbund och folkhögskolor - har en viktig roll i kunskapslyftet. Riksdagen har tidigare påpekat vikten av att kommunerna vid upphandling av insatser inom kunskapslyftet inte ensidigt utnyttjar den egna kommunala vuxenutbildningen komvux utan ger studieförbund och folkhögskolor reella möjligheter att få sina koncept prövade. Regeringen markerar sitt ansvar för den möjligheten bl.a. genom att föreslå att Folkbildningsrådet får fördela 10 000 studieplatser på folkhögskolor inom kunskapslyftets ram. Folkpartiet anser att även studieförbunden bör garanteras motsvarande andel av medel ur kunskapslyftets ram för fördelning av Folkbildningsrådet. Jag hörde senast i går att avhoppen från utbildning inom kunskapslyftet är ganska stora på sina håll. En orsak anges vara att studierna alltför mycket påminner om vad som gällde i den skola som de nya kunskapslyftsstuderandena en gång lämnade - kanske med besvikelse. Den pedagogik som gjort studieförbundens verksamhet så framgångsrik hade troligen blivit något nytt för de studerande som minns sin barndoms skola med besvikelse. Jag tror att det hade varit bra om studieförbunden garanterats viss andel av resurserna inom kunskapslyftet enligt Folkpartiets förslag. Värderade talman! Ett bidrag som enligt min uppfattning är mycket märkligt är de 40 miljoner kronor som regeringen vill ge som stöd för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Det låter egentligen mycket bra, men det märkliga är att stödet föreslås fördelas mellan de fackliga organisationerna Regeringsförslaget innebär bl.a. att LO får stöd av statliga medel samtidigt som LO ger bidrag till det socialdemokratiska partiet. Ni socialdemokrater förstår säkert att vi andra tycker att det är märkligt. Folkpartiet har funnit många andra - och enligt vår uppfattning mer behjärtansvärda - kulturområden för de satsningarna. Värderade talman! Stöd till trossamfund är en rubrik i budgetpropositionen. Regeringen konstaterar i propositionen att det antal personer som betjänas av trossamfund - som det heter - vilka får del av det statliga stödet har ökat avsevärt under de senaste åren. Regeringens märkliga slutsats av det påståendet är att föreslå en minskning av stödet till trossamfund. Folkpartiet anser att regeringens konstaterande i stället motiverar en höjning av anslaget. Vi hoppades därför att vårt förslag om en ökning av stödet till trossamfund med drygt 4 miljoner kronor skulle vinna riksdagens gillande, men så blev det inte. Värderade talman! Jag konstaterar också att jag borde yrka bifall till reservation nr 46, där vi motsätter oss en höjning av TV-avgiften. Vi tycker att TV avgiften är hög nog som den är och att den räcker gott till det den skall användas till. Därför avvisar vi den höjning av TV-avgiften som regeringen föreslår. Värderade talman! Vi har i de här debattrundorna hyllat kulturutskottets avgående kanslichef Lennart Persson och gratulerat hans efterträdare Lena Axelsson-Westlund. Det finns förvisso orsak att protokollföra ett tack också till övriga föredragande och assistenter i kulturutskottet. Därför säger jag nu detta till protokollet och till er.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 41. Ur kunskap, samhörighet, ökad självkänsla och självkännedom får vi frikostiga och handlingskraftiga människor. Om vi vill ha det är en förutsättning att vi satsar på folkrörelser, folkhögskolor, kunskapslyft, utbildning, olika samfund och idrott, vilket den här debatten handlar om. Den viktigaste målgruppen är barn och ungdom, men inte bara generellt. Riktade insatser måste också göras efter kön samt etnisk och social bakgrund. Det är på dem som behöver allra mest stöd och självförtroende vi måste satsa. Här är studieförbund, föreningsverksamhet och folkhögskolor ett bra redskap. Det är här man har de bästa förutsättningarna att lyckas, tack vare deras metoder och deras unika pedagogik. Därför undrar jag: Hur ser egentligen socialdemokraterna på det här med att försöka utjämna klasskillnaderna? Hur går det ihop med minskade resurser inom folkbildningen, neddragningar i studiestödssystemet och minskningar inom idrotten? Och hur går det ihop med de 40 miljoner kronor som man vill ge till LO och TCO? Det är ju människor som redan är organiserade och inne i ett system. Det är väl inte på dem vi skall satsa. Vi måste ju satsa på dem som vi inte når. Hur går det för socialdemokraterna att försvara svux, som utgår med 65 % av a-kassa? Var finns klass och könsperspektivet i den reformen. Alla vet att det är kvinnorna som nu förlorar mest på arbetslöshet med neddragningar inom den offentliga sektorn. Det är kvinnorna som har de flesta deltidsjobben. Kan man över huvud taget leva på 65 % av en halvtidslön när man har blivit arbetslös på grund av att det har skurits ned i den offentliga sektorn? Dessa löner är ju inte heller särskilt höga. Kunskapslyftet skulle bli ett kunskapens lyft. Kulturutskottet har uttryckt att kommunerna skall köpa utbildning av utbildningsanordnaren folkhögskolan. Men så har det sällan blivit. De flesta kommuner har köpt utbildningsplatser av den billigaste utbildningsanordnaren, och det har inte alltid varit så lyckat för alla människor. Jag undrar: Hur tycker socialdemokraterna att man skall garantera en hög kvalitet på undervisningen inom kunskapslyftet? Hur skall kunskapslyftet utvärderas? Tydligen räcker det inte med det som vi i kulturutskottet har yttrat, nämligen att vi anser att man måste använda folkhögskolorna bättre i den här verksamheten. De som vill skära mest i kulturbudgeten är dock moderaterna. Man vill skära ned folkbildningen med 275 miljoner kronor. Vänsterpartiet ligger 100 miljoner kronor över regeringens förslag. Vidare vill moderaterna sänka anslaget till hälften för ungdomar. Det här tycker jag är oroande. Även invandrare och invandrarfrågor är något som vi måste lyfta. De här frågorna måste genomsyra all politik och all verksamhet. Jag är rätt övertygad om att de neddragningar som nu görs inom utgiftsområde 17 inte kompenseras någon annanstans. Under 90-talet har vi för första gången på mycket länge behövt ställa oss frågan om hela åldersgrupper och kulturgrupper har ett framtidsperspektiv eller om de kommer att få sämre levnadsvillkor än vi, deras föräldrar, har haft. Det gäller både inkomstmässigt, miljömässigt, kunskapsmässigt och trygghetsmässigt. Behövs över huvud taget alla i arbetskraften i dag? En växande grupp av de unga i Sverige i dag betraktas som vuxna, men de saknar i praktiken möjlighet att etablera sig i vuxenvärlden. Om vi avgränsar ungdomsgruppen till dem som är 15-24 år finns det drygt en miljon ungdomar i Sverige i dag. Barn och ungdomar utgör en allt mindre del av Sveriges befolkning, även om invandringen har haft en viss föryngrande inverkan. I dag utgör de som är under 25 år knappt en tredjedel. Detta är oroande. Vad har vi för framtidsutsikter? Barn och ungdomar skall ju driva detta samhälle vidare. Därför tycker jag att det är så viktigt att vi just satsar på framtidsfrågorna, att vi satsar på kulturen, att vi satsar på livsglädjen, att vi satsar på folkrörelsen och att vi satsar på idrotten.

Herr talman! Sveriges tradition av folkbildning och folkrörelser är världsunik. Det känner alla vi som på något sätt har engagerat oss i den folkrörelsen till. Vi anser att svensk folkbildning i ännu högre grad än i dag bör sprida sin idéburna rörelse - helt enkelt exportera, bl.a. inom EU. Vi tycker också att forskningen om folkbildning är en förutsättning för att folkhögskolor och studieförbund skall kunna bedriva sin verksamhet med största möjliga utbyte. Nätverket för folkbildningsforskning, MIMER, har utfört ett värdefullt arbete för att utveckla intresset för folkbildningsforskning. Detta nätverk behöver resurser för att kunna utveckla sin verksamhet. Herr talman! I dag har 2,8 miljoner svenskar förtroendeuppdrag i ideella föreningar främst inom idrott, rekreation och vuxenutbildning. I genomsnitt lägger dessa ned 7 timmar i månaden på sina uppdrag, vilket ger drygt 235 miljoner timmar per år. Det skulle motsvara 145 000 heltidstjänster. Dessa siffror är lika höga som på 50-talet, vilket motsäger den allmänna uppfattningen att det ideella engagemanget är på utdöende. Herr talman! I stället för att inrätta ett integrationsverk vill vi låta pengarna arbeta direkt i verkligheten. Svensk folkhögskola kanske har den allra bästa didaktiken att förmedla och engagera i demokratiutbildning. Därför borde pengarna ges direkt till folkbildarna i stället för att samlas i ett nytt centralt statligt verk förlagt till Norrköping. Jag trodde att vi hade kommit ifrån mellanhandsperioden i Sverige. Att öka människors delaktighet och förståelse för varandra görs bäst där människorna faktiskt finns. Folkhögskolan finns också över hela landet och borde vara en av de naturliga förbindelselänkarna. Till folkbildningen kan också räknas kulturminnesvård och kulturlandskapsvård, vilka syftar till att bevara och levandegöra kulturhistoriska värden. Endast identitet och förankring i den egna historien kan utgöra en grund för förnyelse och utveckling. Tillgången till den egna historien är helt enkelt en medborgerlig rättighet. Det är därför som vi värnar så mycket om våra museer. Det är också värdefullt att ge folkbildningen utrymme och möjlighet att låta människor förutsättningslöst orientera sig i livsåskådningsfrågor som komplement till de rent politiska ideologierna, så att människor kan växa och förstå sin plats i livet som helhet. Därmed kommer jag in på kyrkan och kulturarvet. Herr talman! Den svenska kyrkan har under århundraden byggts upp av det svenska folket genom inbetalda skatter. Sveriges kyrkobyggnader är kulturminnesmärkta och speglar en del av det svenska samhällets framväxt. Det är av yttersta vikt att det historiska och kulturella arv som förmedlas genom dem bevaras till kommande generationer. Genom religionsfrihetens gradvisa införande har kyrkans ställning som en nationell enhetskyrka upphört. Men även efter det att kyrkan och staten skiljs åt - en del talar om ett särboförhållande - finns det en distinkt skillnad mellan svenska kyrkan och olika frikyrkor genom att kyrkan måste förbli öppen för alla och helt enkelt förbli en folkkyrka. För att uppfylla detta uppdrag anser Miljöpartiet att kyrkan i större utsträckning måste hållas öppen för alla, för den trosvisse lika väl som för den sökande. Och det är många som söker i dag. Kyrkan skall vara öppen för gudstjänst, men den skall också vara en mötesplats mellan människor och mellan den enskilda människan och hennes tro. Kyrkolokaler erbjuder ofta också förnämlig akustik och passar därför utmärkt som konsertlokaler. Det är vi väl många här som kan intyga. Kanske får vi se en dramatisering av Tjernobylbarnens utsatthet i Kungsholms kyrka av Unga riks framöver. Men även skrattet kan rymmas innanför väggarna på vårt gemensamma kulturarv. Eller som Dario Fo sade i går kväll på Dramaten: Skrattet är heligt. Det är gudarnas gåva till människan. Släpp åter in skrattet i kyrkan. Herr talman! Den ungdomsrörelse som växer mest i dag är de levande rollspelen. Med ett annat ord kan vi också kalla detta för interaktiv teater. En del kallar de levande rollspelen för teater, medan andra betraktar dem mer som en lek för alla som har barnasinnet kvar. Vi tycker att det är dags att förändra det statliga stödet till ungdomsverksamheten så att det passar det som ungdomarna faktiskt håller på med. I dag är stödet anpassat till ungdomar som bildar föreningar med ordförande, sekreterare och kassör och som sedan har en kontinuerlig verksamhet. "Livearna", som de levande rollspelarna kallar sig, arbetar inte på det sättet. De samlas kring ett spel, arbetar fram sina roller, spelar, och sedan är det klart. Ett annat år kanske de är med i ett annat spel. Därför bör föreningsstödet till ungdomar utformas så att även denna typ av enskilda projekt kan nås. Med detta yrkar jag bifall till reservation 43 under mom. 40. Men, herr talman, jag är inte klar. Jag vill också säga något om de fyraåriga valperioderna. De medför att en del människor är 22 år gamla när de skall rösta för första gången. Detta tycker vi i Miljöpartiet är på tok för gammalt. Därför vill vi sänka rösträttsåldern till 16 år i kommun-, landstings och riksdagsval. En sänkning av rösträttsåldern har också förespråkats av Till slut skall jag ta upp idrottsrörelsen. Det är den största folkrörelsen i vårt land. Vi anser att det är viktigt att idrotten behåller sin karaktär av bred folkrörelse och ser fram mot Idrottsutredningen och hoppas att den skall leda till att resurser omfördelas till breddidrotten. De flesta stora investeringar som har gjorts har framför allt gynnat det som vi kallar för typiska pojkidrotter. Miljöpartiet anser därför att framtida investeringar i första hand skall inriktas på det som kallas för typiska flickidrotter, t.ex. ridsport. Idrott och friskvård skall gå hand i hand, och det gör de ofta också. Det finns alltså ett klart samband mellan fysisk och intellektuell utveckling, och det vet de som jobbar som idrottslärare på skolor. För tre av tio elever är skolidrotten den enda organiserade motionsverksamhet som de deltar i. Därför är skolans idrottslektioner så oerhört viktiga. Vi är därför positiva och glada över att antalet idrottstimmar nu ökar, precis som vi motionerade om förra året. Med detta positiva anslag vill jag nu tacka mina kära kolleger i kulturutskottet för detta goda dagsverk. Jag vill också passa på att tacka vår f.d. kanslichef, numera pensionär, Lennart Persson för hans stora tålamod och hans vänliga bemötande när vi nya i utskottet har fått lära oss den praktiska politiken här i kammaren. Nu, efter tre år, tycker jag att alla reservationer och alla diskussioner i utskottet har gått väldigt bra, och nu slutar Lennart Persson och Lena tar vid. Välkommen, Lena, nu har vi alltså arbetat upp oss! Tack!

Herr talman! I denna del av betänkandet behandlas flera saker. Det gäller trossamfund, folkbildning, ungdomsfrågor, folkrörelser och idrottsfrågor. Det är områden som jag tycker står människor väldigt nära, som berör människors vardag. I budgetpropositionen föreslår regeringen en nedskärning av bidraget till trossamfunden, dock utan att ange om det är utbildningsbidrag, lokalbidrag eller verksamhetsbidrag som kommer att minska. Verksamhetsbidraget har verkligen inte utvecklats i samma grad som antalet betjänade inom trossamfunden. Anslaget per betjänad person har under den senaste treårsperioden minskat med 21 %, så det blir svårt att skära där. Utbildning är verkligen ordet för dagen. Därför är det kanske inte läge att skära i utbildningsbidraget heller. Hur är det då med lokalbidraget? Ja, det kan täcka upp till 30 % av kostnaderna för renovering och byggnation. Resten bekostas av samfundens insamlade medel. Det ger församlingarna möjlighet att underhålla sina lokaler. Det ger också arbetstillfällen och, till en del, en möjlighet för samfunden att bevara en del av vårt kulturarv. En del av bidraget återförs dessutom till staten i form av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Det är alltså en hög verkningsgrad vad gäller de här pengarna. Under 90-talet har det ordinarie lokalbidraget sänkts från en nivå på ca 13 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. Det har inneburit att Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund bara har gett bidrag till handikappanpassning. Men behoven av handikappanpassning kommer inte att minska under den närmaste 20-årsperioden. Därför blir det svårt att hålla takten. Det har man sett i utredningar. Folkbildningen har en viktig funktion när det gäller att bevara och stärka demokratin och har alltid stått som förmedlare av bildning och utbildning. Folkbildningen har väldigt stor betydelse för att öka delaktigheten i kulturlivet och i samhället över huvud taget. Den sammanför amatörer och professionella kulturutövare. I den stora satsning som nu sker genom kunskapslyftet gör folkhögskolor och studieförbund en mycket viktig insats. Jag vill upprepa kristdemokraternas uppfattning, att studieförbunden i likhet med folkhögskolorna borde ha fått ett eget utbildningsanslag inom kunskapslyftet att fördelas och följas upp av Folkbildningsrådet. Jag tror att just en del av dem som kunskapslyftet skulle vända sig till - människor med låg utbildning och många andra med ganska klen utbildningsgrund och som är studieovana - skulle ha fått nytta av att inom studieförbunden få sätta i gång med sin kompetenshöjning. Vi vet att studieförbunden är just överförare av kulturtraditioner och mycket av kulturarv. Vi tycker också att Folkbildningsrådet borde ha fått fördela de 40 miljoner kronor av folkbildningsanslaget som nu föreslås stå till regeringens förfogande att fördelas till intresseorganisationer och fackliga organisationer. Vi kristdemokrater tror att Folkbildningsrådet har förmåga att fördela dessa pengar på ett mycket effektivt sätt. Under 90-talet har folkbildningen faktiskt drabbats av neddragningar på sammanlagt 600 miljoner kronor. Med hänsyn till detta och till de goda resultat som uppnåtts är det naturligt att en del av de indragna medlen återförs till folkbildningen. Därför är vårt förslag att de 40 miljoner kronorna utöver regeringens förslag tillförs folkbildningen. Besparingar har gjorts vad gäller idrottsrörelsen liksom inom alla andra sektorer i samhället, men besparingar måste göras på ett genomtänkt sätt. Barn och unga har berörts av besparingar inom skola, fritidsverksamhet, barnomsorg och musikskola, men också av föräldrars arbetslöshet. Vi menar att kvaliteten inom verksamheter som berör våra unga måste hållas hög. Det gäller även idrotten. Idrotten spelar en positiv roll för många. Nästan 70 % av pojkarna och hälften av alla flickor mellan 7 och 15 år är med i en idrottsförening. Idrotten bör, tycker vi, särskilt uppmärksamma jämställdhetsaspekten vid användandet av statliga medel. Vi vet ju att flickorna är förfördelade i det avseendet. Det är klart belagt att regelbundna motionsvanor grundläggs redan i unga år. Därför bör både skola och fritid ge utrymme för tillfällen att prova på olika idrotter utan krav på prestationer. Fysisk aktivitet för unga människor är synnerligen viktig. Med tanke på idrottens betydelse för våra barn och ungdomar är det också angeläget att idrottslärare och idrottsledare ges goda möjligheter till utbildning. Detta får även mycket stora effekter för folkhälsan. Ideligen får vi rapporter om att medelvikten ökar hos befolkningen. Tyvärr gäller det också våra barn. Det är ett allvarligt tecken som jag tycker att vi får ta med här även om det inte hör till kulturutskottets område. År 1994 ändrades reglerna för bidrag till barn och ungdomsorganisationer. Religiösa barn och ungdomsorganisationer, utan betalande medlemmar, fick en betydande försämring eftersom grundbidraget till betydande del består av en faktor baserad på antalet medlemmar. I vår motion påpekar vi att de religiösa organisationerna av ideologiska skäl har ett annorlunda medlemsbegrepp än det gängse men att detta inte bör diskriminera dem. Detta vill vi ge regeringen till känna. Tyvärr kan vi inte reservera oss. Vi hade nämligen ett förslag om att mera pengar skulle anslås. Det har dock försvunnit i hanteringen. Det finns ett stort antal ideella organisationer i vårt land. De har ett stort ideellt engagemang. Nya verksamhetsformer växer fram. Detta är en positiv utveckling som behöver uppmuntras och förstärkas. Ett aktivt folkligt deltagande behövs för att möta dagens och morgondagens förändrade värld. För individen är lokala engagemang och sammanhang av stor betydelse. De kan bidra till att ge mening åt tillvaron. I dag står ju grupper av människor utanför samhällsgemenskapen. Det handlar om många invandrare, om ungdomar och äldre samt om arbetslösa. Ideell verksamhet kan betyda mycket för dessa grupper i en tid när ensamheten räknas som en av våra största folksjukdomar. I årets budget sägs det att nya former för medborgarnas inflytande och delaktighet behöver utvecklas och att den ideella sektorn har en avsevärd samhällsekonomisk betydelse. Regeringen berör också vikten av att nya former för medborgarnas inflytande och deltagande i samhället utvecklas, men det klingar falskt. Det statliga stöd till utveckling av den ideella sektorn som tidigare fanns har sedan 1994 minskat för att i årets budget helt avvecklas. Vi kristdemokrater föreslår i vår motion att anslaget för utveckling av den ideella sektorn återinförs och har anslagit 10 miljoner kronor för detta ändamål. Vi föreslår också att 1 miljon kronor av de 10 miljonerna skall gå till Stiftelsen Sesam i Örebro. Den skulle kunna fungera som ett nätverk för dessa ideella organisationer. Den skulle också vara ett nationellt centrum för lokal demokrati och social utveckling och arbeta med kunskapsförmedling och rådgivning. Verksamheten skulle särskilt stödja det utvecklingsarbete som sker runt om i landet och som syftar till att öka enskilda gruppers engagemang i socialt förändringsarbete. Jag yrkar bifall till motionerna 4 och 40. Allra sist vill jag rikta ett tack till Lennart Persson. Jag vill varmt tacka för det engagemang, den oväld och den noggrannhet som du har visat. Det är kanske särskilt en "småpartist" tacksam för. Jag vill också hälsa Lena varmt välkommen. Jag tackar även hela utskottet för det gedigna arbete som utförts.

Herr talman! Folkrörelser och folkbildning har haft en central roll i uppbyggnaden av vår demokrati. Folkrörelserna och föreningslivet har under 90-talet fungerat som viktiga inkörsportar till ett demokratiskt tänkande och demokratiska samarbetsformer. Genom folkrörelserna och folkbildningen kan människor komma samman och stärka varandra. Olika åsikter bryts mot varandra i samtal. Det leder till att olika intresseinriktningar får ökad förståelse, och man får respekt för varandra. Det är precis så som det skall fungera i ett demokratiskt samhälle. Vi blir tyvärr ofta påminda om att det brister i förståelsen och respekten för varandras åsikter och kulturella bakgrund i det mångkulturella Sverige som vi har i dag. Här kan folkrörelserna och folkbildningen göra stora insatser, och gör så också. Ett av målen i förra årets kulturpolitiska beslut var att bildningssträvanden skall främjas. Folkrörelserna och folkbildningen har en viktig uppgift i vår strävan att förverkliga det målet genom sin inriktning på fritt kunskapssökande och kritisk granskning. En stor del av befolkningen är engagerad i föreningslivet. Det totala medlemskapet uppgår till den imponerande siffran ca 20 miljoner. Flera olika utredningar har tittat på folkbildningen under senare år som fått ett gott betyg. Den senaste utvärderingen är utredningen, som nyligen varit ute på remiss och som nu bearbetas i Regeringskansliet och så småningom skall bli en proposition. Den ger ett mycket bra betyg, drygt sex år efter det att målen för statsbidragen för folkbildningen fastställdes. Så här skriver SUFO-utredningen: "SUFO finner att studieförbunden och folkhögskolor i Sverige bedriver en folkbildande verksamhet som står i god överensstämmelse med de statliga målen för statsbidragen." Vidare skriver man "att folkbildningens omfattning svarar väl mot vad staten kan förvänta sig" och att "studieförbund och folkhögskolor rekryterar fler deltagare med kort utbildning än annan vuxenutbildning".Det finns alltså all anledning för både studieförbund och folkhögskolor att vara stolta över den verksamhet som de bedriver. Herr talman! I vårt land pågår just nu en av de största utbildningssatsningarna som någonsin har gjorts. Jag tänker på kunskapslyftet, som redan flera varit inne på. Det vänder sig framför allt till arbetslösa och till dem som saknar treårig gymnasieutbildning. Vi kan redan nu säga att kunskapslyftet har blivit en succé. Delegationen för kunskapslyftet redovisade häromdagen att nästan 100 000 människor deltar i kunskapslyftet. Ännu är det för tidigt att se innehåll och kvalitet, som flera varit inne på, men det skall utvärderas av Kunskapslyftskommittén. Folkbildningens pedagogik och studieuppläggning, att utgå från elevernas behov, är precis vad kunskapslyftet syftar till. Folkhögskolor och studieförbund har en väldigt viktig roll i kunskapslyftet, inte minst för många av dem som av olika skäl saknar studievana.

Det har alltså gått för kort tid för att nu säga att det skall förändras på det ena eller det andra sättet. Det har ju endast gått tre månader sedan verksamheten kom i gång. Kunskapslyftskommittén har ju i uppdrag att göra en utvärdering och skall också komma med ett betänkande i mars månad. Folkrörelserna och folkbildningen är således viktiga både för att stärka och utveckla demokratin och som en resurs i utbildningen. Ett allvarligt varningstecken är att ungdomars förtroende för traditionella demokratiska former sviktar. Alltfler ungdomar visar tveksamhet inför att engagera sig i våra traditionella demokratiska arbetsformer. Detsamma gäller många människor med invandrarbakgrund. Det betyder självfallet inte att de är odemokratiska. Men det är nödvändigt att analysera orsakerna till det minskade engagemanget och vad vi kan göra åt det. Jag menar att det är en stor förlust för vårt samhälle och vår demokrati om de här tendenserna förstärks ytterligare. Det är därför glädjande att utredningen om folkstyret i Sverige inför 2000-talet, med Bengt Göransson som ordförande, skall belysa också det här problemet och också folkrörelsernas roll. Jag skall också kommentera några av de reservationer och särskilda yttranden som finns i betänkandet. Jag börjar med Moderaterna, som än en gång föreslår mycket kraftiga nedskärningar på folkbildningen, vilket de har gjort under flera år tillbaka. I år föreslår de nedskärningar på totalt 275 miljoner kronor. Jag kan bara konstatera att det skulle få mycket allvarliga konsekvenser och göra det mycket svårt för folkbildningen att klara de uppgifter som jag tycker att den skall ha och som jag också har redovisat här. Moderaterna ger åter besked till alla dem som är engagerade i folkbildningen att folkbildningen inte är betydelsefull. Flera partier, även Moderaterna, vill avskaffa de 40 miljoner kronor som vi förra året anvisade till olika organisationer för uppsökande verksamhet och som vi nu återigen tar upp till samma belopp. Folkpartiet tycks framför allt uppröras över att också LO får del av pengarna. Pengarna ingår faktiskt som en del i satsningen på kunskapslyftet. Moderaterna föreslår ju också nedskärningar i stödet till folkhögskolorna inom kunskapslyftets ram. Det innebär att Moderaterna inte vill att människor skall satsa på en utbildning genom kunskapslyftet, som ju vänder sig till dem som har fått lägst och kortast utbildning. Det är kanske helt logiskt att partiet då säger nej till de insatser som nu skall göras för att just söka upp människor och ta reda på de enskildas och företagens behov av kompetens för framtida jobb samt motivera dem som är minst motiverade att delta i kunskapslyftet. Det är just det som dessa pengar är till för. I några reservationer föreslås ett ökat anslag till idrotten. Vi kan väl alla vara överens om idrottens stora betydelse, framför allt för barn och ungdomar både vad gäller en meningsfull fritid och en demokratisk fostran. Men låt oss avvakta den utredning och den översyn som nu görs av bidragen till idrotten. Vi tycker inte att utredningen skall föregripas utan yrkar avslag på det kravet. Det finns också motioner från Kristdemokraterna och Folkpartiet, som föreslår ökade anslag till trossamfunden. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att kravet på bidrag till samfundens mest akuta lokalbehov redan tidigare har tillgodosetts. Man har kommit ganska långt när det gäller att täcka lokalbehovet. Även här är det rimligt att avvakta den utredning som pågår när det gäller kyrka-stat innan vi tar ställning till det framtida stödet till trossamfunden. Frågan bereds också inom Regeringskansliet. Därför yrkar jag avslag också på dessa förslag. Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tror att det är tur för socialdemokraterna att moderaterna finns, annars skulle de inte ha särskilt mycket att tala om. Jag har lyssnat på debatten här under många timmar, och det är faktiskt väldigt litet av egna idéer och väldigt mycket av kritik mot oss. Jag menar att ett regeringsparti måste ha litet mer att komma med av egna synpunkter och värderingar och inte bara kritik mot dem som har en annan uppfattning. Man kan inte säga, som vi hörde här, att vi moderater inte tycker att det är betydelsefullt med folkbildning eftersom vi vill spara på det anslaget eller att vi inte vill att folk skall gå på kunskapslyftet. Det sade faktiskt Berit Oscarsson. Man kan inte heller säga att statsbidrag talar om exakt vad man vill i en viss fråga. Berit Oscarsson inledde sitt anförande mycket vackert med att tala om folkrörelserna. Jag kan instämma i allt vad hon sade. De traditionella folkrörelserna, nykterhetsrörelserna, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen byggdes ju inte upp av statsbidrag. När de var som allra starkast fick de ytterst litet statsbidrag, om ens något. Jag vill inte att man skall slopa alla statsbidrag, men jag tror att det vore allvarligt om man bara räknade i pengar i sammanhanget. I så fall, Berit Oscarsson, vore ju Vänsterpartiet det allra bästa partiet eftersom det alltid anslår mer pengar. Vänsterpartiet har anslagit 100 miljoner mer i dag. Givetvis borde Berit Oscarsson stödja dem om det bara är pengar som det är fråga om. Sedan säger Berit Oscarsson att kunskapslyftet har blivit en succé och att nästan 100 000 deltar. Det är också ett enbart kvantitativt tänkande. Det skulle då vara dubbel succé om 200 000 deltog. Jag tror att det är för tidigt att säga att det har blivit en succé. Det måste till en utvärdering för att se vad man verkligen har erbjudit dem som deltar, om de kommer att få jobb om tre fyra fem år. Allra sist skulle jag vilja fråga: När menar Berit Oscarsson att man kan tala om en succé i verklig mening, inte bara kvantitativt utan också kvalitativt?
Herr talman! Om Socialdemokraterna saknar idéer, så är väl kunskapslyftet kanske en av de största idéer som vi har genomfört. Vi kan inte efter tre månader säga vilken omfattning eller betydelse som kunskapslyftet har fått eftersom kunskapslyftet skall pågå i hela fem år. Det tycker jag är självklart. Det är viktigt att man nu tittar närmare på vilka det är som deltar i kunskapslyftet. Det är också precis vad Kunskapslyftskommittén håller på med. Vi vet att det är många som har gått över till komvux. Men det kan ju finnas en förklaring till det, nämligen att det har funnits ett oerhört stort uppdämt behov av att komplettera för att få en treårig gymnasiekompetens. Därför tror jag att det är de som är mest motiverade som har kommit till det första steget i kunskapslyftet. Låt oss se vilka vi kan nå nästa gång ansökningarna görs till kunskapslyftet. De 40 miljoner kronorna är de pengar som vi skall använda till dem som är allra minst motiverade. Det är de som har lägst och kortast utbildning som vi måste få med under den kommande femårsperioden. Att nu säga att vi inte behöver de 40 miljoner kronorna är totalt fel. Ju längre kunskapslyftet har pågått, desto mer viktigt tror jag att det är att kamrater uppsöker kamrater, att man går ut på arbetsplatserna - där har de fackliga organisationerna en stor uppgift att fylla - och diskuterar och samtalar så att den som har fått minst utbildning kommer in i kunskapslyftet.
Herr talman! Det sistnämnda först: Jag blir mer och mer tveksam till vad socialdemokraterna egentligen anser att de 40 miljonerna skall användas till. Det är alltså så att fackliga ombudsmän skall gå ut på arbetsplatserna. Gör de inte det i dag? Det trodde jag. På mina arbetsplatser har jag alltid haft regelbundna besök av fackliga ombudsmän. Måste man ha 40 miljoner ytterligare för att göra dessa besök? Jag fattar inte detta. Mer och mer framskymtar idén att detta är ett extra stöd till de fackliga organisationerna för att man skall kunna lita på dem i valrörelsen, som ju startar ganska snart. Sedan sade inte Berit Oscarsson att kunskapslyftet var en succé, utan hon återkommer till detta i samband med en ny intagning i juni någon gång nästa år. Det var klokt, för man kan inte bara kvantifiera en utbildning, utan man måste också kunna visa på att den är av god kvalitet innan man talar om en succé.
Herr talman! Jag kan faktiskt drista mig till att säga att det är en succé. Jag har ännu inte i vare sig radioprogram, TV-program eller under de otaliga besök som jag har gjort ute i kommunerna hört att det har varit någonting annat än en succé. Jag har talat med många deltagare i kunskapslyftet, som säger att de har stärkt både sitt självförtroende och fått ett nytt liv genom att de ser att de klarar av att studera. Jag har ännu inte mött någon som har tyckt något annat än att kunskapslyftet är något av det bästa som har hänt dem. Men för att uppnå allt som vi vill med kunskapslyftet finns det anledning att avvakta och se, för vi skall kunna föreslå förändringar allteftersom kunskapslyftskommittén har gjort sin utvärdering och se vad vi behöver göra ytterligare för att klara hem kunskapslyftet på ett så bra sätt som möjligt.
Herr talman! Jag begärde replik därför att Berit Oscarsson sade att det är flera partier i kulturutskottet som har ställt sig bakom principen att förmedla pengar till kunskapslyftet. Det är ju så att alla partier är emot att det är just de stora fackförbunden som skall förmedla pengar. Det är ju inte diskussioner om kunskapslyftet som vi för här, utan det är principen att de stora fackförbunden skall förmedla och arbeta med våra skattepengar. Alla partier är överens om detta, utom Centern som har bundit upp sig centralt och fått med LRF och till på köpet Sveriges fiskeriförbund. Detta är ju pinsamt. Det är ju egentligen inte 40 miljoner vi talar om utan om 40 miljoner gånger fem. Det är alltså 200 miljoner som skall pumpas in. Fackföreningarna arbetar redan i dag med uppsökande verksamhet, och det gör de för sina egna medlemmars pengar. Det är bl.a. därför som man betalar medlemsavgift till fackförbunden. Jag undrar om Berit Oscarsson ändå inte kan medge att det kan uppfattas som bestickande och kanske t.o.m. som muta när man pumpar in pengar till facken på det här sättet. Principen att LO ger 20 miljoner tillbaka till det socialdemokratiska partiet är fel, inte kunskapslyftet som helhet. Vi har ju faktiskt fortfarande AMS kvar.
Herr talman! Jag tycker att det är upprörande att Ewa Larsson inte stöder förslaget om att ge 40 miljoner kronor för att nå dem som är i störst behov av uppsökande verksamhet och som har den kortaste utbildningen och är minst motiverade. Det är faktiskt oförskämt att säga att detta skulle vara ett stöd till fackföreningsrörelsen. Jag har deltagit i ganska många diskussioner, där man från fackligt håll har engagerat sig djupt. Medlemmar har tagit ledigt från sina jobb för att lära sig både det studiesociala systemet och vilka olika möjligheter man har till utbildning samt vilka behov den enskilde har. Jag har varit ute i näringslivet i kommunen för att se vad det är för kunskaper som fordras för det näringsliv som finns i regionen. Det finns all anledning för oss att ägna litet tid åt att lära oss hur det här fungerar. I de flesta kommuner har många fackliga organisationer och även övriga intresseorganisationer som omfattas av stödet 40 miljoner faktiskt varit med i planeringen av kunskapslyftet. De samarbetar med komvux, studieförbund, folkhögskolor och andra utbildningsanordnare, så de här pengarna behövs verkligen för att de utöver det normala fackliga jobbet skall kunna utföra den här uppgiften åt samhället.
Herr talman! Jag känner ju till Berit Oscarssons stora engagemang i kunskapslyftet. Jag tycker att det är viktigt att hålla isär kunskapslyftet och den verksamheten, som vi alla tycker är behjärtansvärd, och att ge skattepengar som vi sitter och beslutar om här i riksdagen till de stora fackförbunden. Att facken engagerar sig i sina arbetskamrater och arbetar kamrat till kamrat, som Berit Oscarsson säger, är ju skälet till att man betalar medlemsavgift till facket. Det är det som facket skall hålla på med. Inte skall vi ge dem extra skattemedel för att de skall gå in och rädda en arbetsmarknadssituation i Sverige. Det är ju helt absurt. Medge, Berit Oscarsson, att detta kan uppfattas som muta!
Herr talman! Jag måste fråga Ewa Larsson om det är så att samhället inte alls skall samarbeta med olika folkrörelser och intresseorganisationer. Är Ewa Larsson lika upprörd över det samarbete som vi har på utbildningens område med Industriförbundet när det handlar om att satsa på IT-utbildningen? Nej, det ligger nog något annat bakom det här. Det handlar säkert om en misstänksamhet mot fackföreningsrörelsen, framför allt LO, och den verksamhet som bedrivs där. Jag skulle vilja fråga Ewa Larsson: Är det verkligen så att vi inte skall samarbeta med intresseorganisationer och folkliga organisationer för att göra människor delaktiga i att bygga det samhälle vi vill ha?

Herr talman! Vi lever i ett föränderligt samhälle. Det gäller inte minst inom området ungdoms-, idrottsoch folkrörelsefrågor. Men inga större förändringar görs i budgeten för 1998 beroende på att Idrottsutredningen pågår, något som Berit Oscarsson nyss nämnde. I avvaktan på resultatet anser dock vi moderater att vi redan nu vill slå vakt om barns och ungdomars idrottsutövning. Därför föreslår vi att stödet som riktas till den lokala ungdomsverksamheten skall uppgå till 200 miljoner kronor redan 1998. Det framgår av vårt särskilda yttrande. En studie av gymnasieungdomar i Västsverige visar att 16-17-åringarna har ökat 3-4 kilo i vikt de senaste åren. Det problemet berörde också Fanny Rizell. Eleverna har testats med avseende på kondition, styrka, rörlighet och vikt. Studien pekar på att det finns tydliga tecken på att ju mer överviktig man är, desto sämre prestationsförmåga har man. Elever med god kondition är friskare, starkare, rörligare och snabbare. datorspel är tre orsaker som säkerligen ligger bakom den försämrade hälsan. Speciellt pojkar fastnar framför datorskärmarna och blir stillasittande på sin fritid. Hos flickor ser man tyvärr ofta det motsatta. Vissa flickor tränar för mycket, och samtidigt svälter de sig, något som får grav undernäring som följd. Denna utveckling är oroande, och beteendet bottnar i bristande kunskaper och självkänsla. Ökad idrottsutövning är en nödvändighet hos den uppväxande generationen. Många har genom sport och idrott lyckats att ta sig upp till en bättre tillvaro ur en social situation med negativa förtecken. Det visar sig t.ex. att idrottande ungdomar dricker hälften så mycket alkohol och röker hälften så mycket som ungdomar i allmänhet enligt en undersökning som gjorts om ungdomars drogvanor. Genom idrotten blir människor också delaktiga i en positiv gemenskap som bidrar till fostran och utveckling. Sett mot bakgrund av idrottens betydelse är det därför viktigt att politiska partier engagerar sig för de framtida villkoren i idrottsrörelsen. Man får aldrig glömma att det ideella engagemanget i idrottsrörelsen sker av egen fri vilja och inte genom krafter utifrån. Det gäller för samhället att uppmuntra alla dessa ideella krafter, alla de som lägger ned så mycket arbete på våra barn och ungdomar. Det är det allmännas uppgift att stödja och underlätta - inte att styra och ta över. Liksom många andra rörelser har idrottsrörelsen rekryteringssvårigheter när det gäller ledare och tränare. Desto viktigare är det då att man ser till att regler för skatter, bilavdrag osv. utformas på ett sådant sätt att de inte utgör ett hinder för dem som är beredda att ställa upp ideellt för våra barn och för den unga generationen. De offrar sin lediga tid på kvällar, helger och semestrar. Vi moderater anser att den svenska idrotten även i framtiden bör ges möjlighet att agera självständigt, och att den skall ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll och inriktning. Villkoren för idrotten bör vara sådana att egenfinansieringsgraden blir större. På så vis minskar bidragsberoendet, och möjligheterna för idrotten att agera självständigt ökar. Det är viktigt i tider när stöden från det allmänna reduceras eller dras in på alla områden i vårt samhälle. Avslutningsvis, fru talman, vill jag nämna handikappidrotten. Den är synnerligen värdefull, och den har sin givna plats inom den samlade idrottsrörelsen. I vårt land finns det över 70 000 medlemmar i 20 olika idrottsgrenar som är organiserade och har egna mästerskapstävlingar. Stat och kommun har ett särskilt ansvar för att fler människor med handikapp bereds möjlighet till fysisk rekreation genom idrott. Fru talman! Mens sane in corpore sano. Det var en slogan i det gamla Rom, och det gäller fortfarande

Fru talman! Jag vill fråga Elizabeth Nyström angående Moderaternas syn på egenfinansiering. Är det så att egenfinansieringen vad gäller idrottsverksamheten även skall öka bland barn och ungdomar? Eller kan Moderaterna tänka sig att man undantar barn och ungdomar en ökad kostnad för deras idrottsverksamhet och att man i stället lägger en ökad kostnad på de vuxna?
Fru talman! Ja, Charlotta L Bjälkebring, det kan jag svara på direkt. Vi vill naturligtvis satsa på barn och ungdomar, och vi vill att vuxna i större utsträckning betalar själva.

Fru talman! Jag påstår att idrott är en av de viktigaste kulturyttringarna. Det framgår kanske inte av omfattningen av kulturutskottets betänkande eller av debatten här i kammaren, men det handlar om vårt lands i särklass största folkrörelse och om en företeelse som betyder oerhört mycket för väldigt många människor i praktiskt taget alla åldrar. Låt mig först stryka under Folkpartiet liberalernas utgångspunkt när vi tar ställning i frågor som rör idrottsrörelsen: I den avvägning som måste ske mellan å ena sidan folkrörelsens frihet och oberoende och å andra sidan kraven på starkare styrning av hur bidragen skall användas, vill vi ge stort utrymme för rörelsens eget ansvar. Vi tror att om pekpinnarna blir för många så motverkar man den initiativkraft som finns i idrottsrörelsen. Men den här utgångspunkten för det statliga stödet förutsätter samtidigt en vital och vidareutvecklad interndemokrati inom idrottsrörelsen. Här har vi en av idrottens många trovärdighetsfrågor. Idrottsrörelsen står inför en rad betydelsefulla vägval. Till viss del påverkas utvecklingen av yttre faktorer, t.ex. massmediernas intresse eller politiska beslut. Men i allt väsentligt är det idrottens aktiva och ledare som avgör hur utvecklingen blir. Just för att idrotten betyder så mycket i samhället för ungdomens fostran, för friskvården och inte minst som underhållning finns det anledning att också uppmärksamma de hot som finns mot idrottsrörelsens framtid. I det sammanhanget diskuteras bl.a. förhållandet mellan å ena sidan motions och breddidrotten och å andra sidan en elitidrott som mer och mer kännetecknas av kommersialisering med välbetalda stjärnor, höga prissummor och miljonbelopp i spelarförsäljningar och TV-intäkter. Det är sant att proffsklubbar och stjärngalor utgör en liten del av den samlade idrottsrörelsen. Men jag tycker inte att man kan nöja sig med att konstatera det, bl.a. därför att det är den som drar till sig den största uppmärksamheten både i medierna och bland idrottens kritiker. En del i den här frågeställningen är den mycket aktuella debatten om bolagisering eller inte. Det handlar alltså om huruvida det är önskvärt och i enlighet med idrottens intentioner att bedriva verksamheten i bolagsform. Jag menar att det här är en fråga för idrottsrörelsen att klara av. Det är inte något som riksdag och regering skall besluta om. Tack och lov, höll jag på att säga, för det handlar om mycket svåra avvägningar. Men indirekt finns det politiska förtecken till den här laddade frågan som gör det motiverat att fundera över den också från riksdagens talarstol. Bl.a. har den idrottspolitiska utredningen fått tilläggsdirektiv som handlar om hur statens stöd till idrotten skulle påverkas om man väljer att bedriva verksamheten utanför den ideella föreningens ram. Jag tycker för min del att diskussionen så här långt har handlat litet för mycket om den yttre ramen för klubbarnas ekonomi och för litet om innehållet. Hur man praktiskt hanterar samhällets stöd till idrottsrörelsen om ett antal elitklubbar väljer att bedriva sin verksamhet i bolagsform bör inte vara något större problem. Dels skulle det säkert gå att finna former som gör att statliga och kommunala bidrag inte tillfaller ren affärsverksamhet, dels utgör detta stöd en obetydlig del av elitklubbarnas totalfinansiering. För flertalet elitklubbar i hockey och fotboll utgör t.ex. de statliga och kommunala bidragen mindre än fem procent av de totala intäkterna. Den verkliga risken är en annan och betydligt allvarligare. Om elitidrotten mer och mer betraktas som ren affärsverksamhet tror jag att bredd och ungdomsidrotten kommer att få svårare - inte lättare som det ibland hävdas i debatten - att få de resurser som krävs. I motsats till elitklubbarna i de publika sporterna kan breddidrotten inte förlita sig till stora sponsoroch matchintäkter. De är i hög grad beroende av samhällets stöd, liksom av lottköpare, programbladsannonsörer och andra som på ideell basis är beredda att hjälpa till. För att man skall fortsätta att få det stödet är det nödvändigt att den samlade idrottsrörelsen kan bevara en hög trovärdighet. Jag befarar att många av dem som i dag på olika sätt ideellt stöttar idrottsrörelsen inte längre anser det vara lika angeläget om utvecklingen mot allt dyrare spelarövergångar, penningpriser och månadslöner fortsätter. Om affärsverksamheten dessutom bedrivs med tvivelaktiga metoder där t.ex. skatteflykt utgör en ingrediens, ökar inte precis denna trovärdighet. Med andra ord handlar det om att se till att föreningarnas ekonomiska verksamhet sköts på ett sätt som tål dagsljus. Det är kanske viktigare än i vilken organisationsform det sker. En annan uppenbar risk är att det som i dag är svensk idrotts styrka, nämligen att bredd och elitidrott samverkar till gagn för hela verksamheten, kan gå förlorad. Kontrasten mellan ett fåtal elitklubbars affärsverksamhet och småklubbarnas bredd och ungdomsverksamhet blir helt enkelt för stor. Fru talman! Med motiveringen att statens ekonomiska stöd har så stor betydelse just för breddidrotten och för barn och ungdomsverksamheten sa Folkpartiet nej till en fortsättning på den kraftiga neddragning som riksdagsmajoriteten beslutade om förra året och som nu innebär en nedskärning på ytterligare 5 miljoner. Vi föreslog ett anslag som är 10 miljoner högre är regeringens förslag. Eftersom riksdagen redan tidigare beslutat om ramen för utgiftsområdet är jag förhindrad att yrka bifall det förslaget nu. Andra viktiga frågor som rör idrottsrörelsens problem och möjligheter får vi anledning att återkomma till när vi ser resultatet av Idrottsutredningen. Att idrottsrörelsen är en enastående tillgång och att den kommer att spela en viktig roll också i framtiden krävs det ingen utredning för att konstatera.
Fru talman! Jag har några kommentarer till Christer Eirefelts anförande, vilket jag i stora delar kan instämma i. Problemet med elitklubbarna och det offentliga stödet till dem är, precis som Christer Eirefelt säger, inte det direkta bidraget som går via RF. Det stora stödet, som faktiskt också är ett problem för breddidrotten, är det stöd som utgår direkt ifrån kommunerna. Det stödet ges via olika lån och lokalhyror till elitidrotten från kommunen. Det är där de stora offentliga pengarna ligger när det gäller stödet just till elitidrotten. Det här urholkar också kommunernas möjlighet att satsa på bredden. Jag tror att vi skulle kunna komma till rätta med många av de problem som i dag finns inom idrottsrörelsen om vi krävde att det fanns revisorer och ett bättre handhavande av elitklubbarnas pengar. På så vis tror jag att många av de idrottsklubbar som finns i dag inte skulle behöva gå i konkurs. Det drabbar ju också i sin tur breddidrotten.
Fru talman! Här döljer sig ju en del av problemen och ett motiv för att låta verksamheten övergå i bolagsform som också har kommit fram i den diskussionen. Då skulle man möjligen få kontroll över detta på ett bättre sätt. Nu är ju inte elitklubbarnas bidrag från kommunerna särskilt stora. De elitklubbar i fotboll och hockey som man mest diskuterar får en väldigt liten del av sina intäkter ifrån kommunerna och staten. När det t.ex. gäller det aktuella Djurgården handlar det om mindre än en procent. För Göteborgskamraterna i fotboll är den intäkten knappast märkbar. Sedan får man inte heller glömma - och jag tycker att det är litet av dilemmat i den här diskussionen - det idrotten ger tillbaka till kommunen i form av attraktionskraft för turismen och även i form av reella pengar. De kostnader som elitklubbarna har för att hyra anläggningarna är faktiskt väldigt stora och har stigit rakt upp i taket. Detta är alltså inte riktigt ensidigt heller. Vid en sammanvägning av dessa faktorer undrar jag om inte kommunerna trots allt är vinnare om man ensidigt tittar på elitklubbarna. Flertalet elitklubbar gör ju också en väldigt stor insats på ungdomssidan och när det gäller breddidrotten, även om det dessvärre finns undantag.

Fru talman! Liksom vi vill att alla människor, ungdomar och vuxna, skall kunna få delta på samma villkor i idrott och idrottsföreningar vill jag också att vi skall betona vår religionsfrihet. Vi har ju religionsfrihet i Sverige, men det är på olika villkor för olika religioner. De olika kyrkorna, frikyrkorna och kyrkor som tillhör de stora världsreligionerna, har olika möjligheter. Det talas mycket om att invandrarna behöver få utöva sin egen religion i Sverige och att det är en möjlighet för dem att känna sig hemma och behålla sin trygghet. Det är alldeles självklart, men vi får inte heller glömma de ursprungliga svenskar som har konverterat till andra religioner. I buddismen missionerar man faktiskt inte. Man har en helt annan inställning än flera av de stora religionerna. Man är ganska stillsam, och man talar för fred och mänsklig frihet och för att man själv skall få arbeta med sin utveckling genom utbildning och utövande av religionen. Buddismen söker inte upp, utan man får söka upp buddismen. Ewa Larsson har redan yrkat bifall till reservation De svenska buddistiska samfunden har flera gånger sökt bidrag till sin verksamhet. De fick avslag senast den 10 oktober 1996. Vi menar att det här är så angeläget att man redan i dag skulle kunna ordna att de får bidrag. Ett antal små församlingar i Sverige utövar buddism. Det finns ju både tibetansk buddism och zenbuddism. De skulle behöva få bidrag på ett helt annat sätt än vad de får i dag. Framför allt behöver de bidrag till hyror och byggnader och för att deras motsvarighet till våra präster skall kunna utöva religionen och vara ett stöd och en hjälp för sina församlingsmedlemmar. De funderar, när man talar med dem, i den riktningen att de inte tillhör den rätta religionen. Men så är det inte enligt vår lag. Vi har religionsfrihet. Men det känns så när man inte får ekonomiskt bidrag, även om religionen inte enbart är beroende av pengar. Men naturligtvis behöver någon kunna syssla med det här på heltid eller på deltid och hjälpa människor till rätta. För att man skall kunna klara av att ge stöd till medlemmarna behöver man pengar. Det finns en del väletablerade medlemsorganisationer i Sverige, så det finns utövare. Det finns också enstaka människor som utövar religion, men då är det ju svårare. Det finns t.ex. en nunna här i Stockholm som är alldeles ensam i sin orden, en japansk orden. Hon har svårare, naturligtvis, att få bidrag. Men hon har sökt bidrag sedan 1993. Det är viktigt att vi gör någonting åt det här. Visserligen hänvisar man till olika utredningar och samarbete som pågår. Inom regeringen pågår också arbete. Men det här är så viktigt att vi inte har råd att vänta, utan vi får omfördela pengarna så att de också räcker till de små kyrkorna i Sverige.

Herr talman! Vi lever i en global värld. Relationerna till omvärlden blir viktigare för varje dag. Det gäller inte minst för alla medborgare som reser mer och längre än någonsin. Mina föräldrar lämnade aldrig Sverige. De skaffade aldrig något pass. Det hindrade inte att de var intresserade av omvärlden och följde utvecklingen i press och radio och senare också i TV. Deras barnbarnsbarn har redan, trots mycket ringa ålder, varit i många olika länder och hört andra språk än svenska talas i omgivningen. Våra företag blir alltmer internationella. Jag minns en svensk handelsminister som för många år sedan inte trodde att Volvo hade en chans på den amerikanska marknaden. Volvo tillverkas i Sverige och bilarna skall också säljas i Sverige. Ungefär så uttryckte han sig. Vi vet hur det gick. Utan den amerikanska marknaden skulle t.ex. Volvo personvagnar stå sig slätt i dag. Ericsson har fortfarande större delen av sin produktion i Sverige, men nästan hela produktionen går på export. Och ingen vet om huvudkontoret finns kvar i Sverige nästa år. Nyhetsförmedlingen blir allt snabbare. Under 30 åriga kriget på 1600-talet tog det drygt en månad innan rådet i Stockholm fick reda på vad som hänt i Breitenfeldt och Lützen. Men när börsen rasar i Sydostasien får vi besked om detta i samma ögonblick som börsraset inträffar. I en tid av snabb internationalisering är Utrikesdepartementet i behov av stor flexibilitet, ständig förnyelse och resurser som gör att man kan motsvara de krav som vi har rätt att ställa på Utrikesdepartementet både i Sverige och utomlands. Man behöver hög kompetens inom de områden som betyder mycket. För närvarande handlar det t.ex. om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom EU och arbetet på en gemensam europeisk säkerhetsordning. Det krävs också diplomatisk närvaro i princip i hela Europa och i Medelhavsområdet. Utrikesdepartementets centralförvaltning har nyligen omorganiserats. Inriktningen har varit att sammanföra politik, handel och bistånd och genom det få ett sammanhållet ansvar för Sveriges relationer med respektive land. Vi tycker att detta är principiellt riktigt. Detta bör nu följas av en liknande omorganisation ute på fältet. Samma principer bör tillämpas för lokalisering på för Sverige strategiskt riktiga platser. Den svenska utrikesförvaltningens övergripande struktur bör ses över. En utgångspunkt bör vara att se över de långsiktiga ekonomiska ramar som är rimliga för utrikesrepresentationen och UD i Sverige. Det bör också vara möjligt att delar av kostnaden belastar andra förvaltningar och svenskt samhällsliv i övrigt. Ambassader som sysslar med kontaktskapande verksamhet, som kan ge goda intäkter för Sverige, kan på det här sättet ge upphov till inkomster som i bästa fall täcker kostnaden för hela utlandsmyndigheten. Utlandsrepresentationens omfattning och arbetsuppgifter är alltså viktiga frågor att studera liksom fördelningen mellan verksamheten utomlands och i Sverige. Som jag redan nämnt har kommunikationstekniken genomgått en revolution. Utvecklingen går dessutom rasande fort. Detta påverkar arbetet inom Utrikesdepartementet i allra högsta grad och möjliggör, rätt utnyttjad, en förbättrad svensk diplomatisk närvaro. Det är också viktigt att samverkan inom Norden och numera också inom EU, där Sverige finns med, kan vidareutvecklas. När vi talar om en översyn tänker vi inte i första hand på den kontinuerliga översynen av verksamheten som sker i princip varje år - en sådan måste ju varje organisation syssla med - utan vi menar en mer övergripande och omfattande genomlysning av den svenska utrikesrepresentationen. Herr talman! Om vi ser till fältorganisationen anser vi moderater att det är angeläget att utan dröjsmål inrätta en svensk ambassad i Minsk. Vi känner alla till problemen i Vitryssland. De kan trappas upp när demokratin sitter trångt och mänskliga rättigheter inte respekteras. Utvecklingen i Vitryssland har betydelse för stabiliteten i östra delen av Östersjöregionen. Sverige ger också ett stöd till de demokratiska krafterna i landet. Vitryssland är ett land i vårt närområde som gränsar till för oss viktiga grannländer som Polen och de baltiska staterna Lettland och Litauen. Det ligger i högsta grad i vårt intresse att bli diplomatiskt representerade i Minsk så snart som möjligt, helst redan nästa år. Vi anser inte att det är tillräckligt med en sidoackreditering från Moskva. Vi tycker heller inte att det räcker med ett svenskt honorärkonsulat som ju diskuteras nu inom UD. Vitrysk lagstiftning sätter hinder i vägen för detta för närvarande. Mer intressant är förstås en samnordisk representation i så fall. Om Vitryssland ligger nära Sverige gäller motsatsen för Nya Zeeland, som är vår antipod. Men det är ett spännande land som har många paralleller till Sverige. Det är ett dynamiskt industriland som har en intressant samhällsutveckling - positiv anser många, negativ tycker andra. Vi tycker i alla fall att det var ett misstag att avveckla ambassaden i Wellington. Vi tycker inte att det räcker med att ambassaden i Canberra i Australien sköter förbindelserna med Nya Zeeland. Vi anser att den stängda ambassaden i Wellington bör återöppnas. Vi har tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna ett förslag att låta Taiwans kontor i Sverige få samma skattefrihet som man erhåller i Tyskland, Frankrike och Österrike och som Exportrådets kontor i Taipei åtnjuter. Det vore en gest av goodwill, som vi skriver i reservation nr 2. Herr talman! Det har hänt mycket i Asien, Latinamerika och Södra Afrika under senare år. Allt detta ställer krav på goda kontakter och hög kompetens. Det här är ju inte fråga om traditionella biståndsländer. Men dessa länder är inte heller helt jämförbara med traditionella industriländer. Det ställs större krav på service där än i de äldre industriländerna. En svensk ambassadör kan spela en viktig handelspolitisk roll genom att underlätta för svenska företag att få tillträde till marknaden i dessa länder och att få kontakt med rätt personer. Genom att skapa positiva kontakter kan ambassaderna också stimulera till utländska investeringar i Sverige. Projektbevakning är ju en verksamhet som vi kanske oftast förknippar med Förenta nationerna. Men det är något som bör uppmärksammas mera generellt. De stora företagen med egna utlandsavdelningar klarar detta, men det gäller inte för mindre företag som ändå kanske har just en sådan produkt och en sådan produktion som efterfrågas på många utländska marknader. Kunnig och intresserad personal på en svensk utlandsbeskickning kan här spela en viktig roll som dörröppnare och kontaktskapare. För att utrikesförvaltningen ekonomiskt skall klara de uppgifter vi föreslår har vi också föreslagit att under det aktuella anslaget A 1 i budgeten öka summan med 59 miljoner kronor. Det kan jag inte yrka på i dag eftersom ramarna fastslogs den 20 november, och den här summan finns inte med i de ramarna. Herr talman! Till sist vill jag liksom tidigare föreslå att anslag D 2, Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, skall avvecklas. Vi menar givetvis inte att studierna skall avvecklas, men vi anser att man inte skall ha öronmärkta bidrag. Fria och frivilliga organisationer bör stödjas enligt generella principer och inte styras av specialdestinerade anslag. Jag står givetvis bakom alla reservationer som moderaterna deltar i och som är fogade till betänkandet, men jag nöjer mig till sist med att yrka bifall till reservation 4.